Fru talman! Den här frågan är ju svår och har, som anförts tidigare i Onsdagen den debatten, behandlats i flera olika varv. Jag vågar säga att jordbruksutskottets 14 april 1982 majoritets förslag till riksdagsbeslut är en balanserad lösning, som tar rimlig hänsyn till alla de olika komplicerade problemen. Jag tror också att förslaget är sakligt starkt. Jag blir mycket förvånad när jag hör de tolkningar som görs av både Svante Lundkvist och John Andersson. De har faktiskt ingen motsvarighet i skrivningarna i utskottsbetänkandet. Därför kan jag efter de bedömningar som dessa båda talare har gjort bara svara, att jag verkligen hoppas att de myndigheter som skall hantera den här frågan i fortsättningen läser exakt vad som skrivs i utskottsbetänkandet och inte vad som i dessa anföranden påstås att det anförs i detsamma. Svante Lundkvist svävar ju fritt i luften när han talar om att det var ett starkt remisstöd för det ursprungliga utredningsförslaget. Det förhåller sig inte på det sättet. Kommunförbundet ansåg att det förslaget innebar att kommunerna skulle få axla ett utrednings-, planeringsoch informationsansvar, vars omfattning var svår att överblicka. Flera remissinstanser uttryckte sin oro för att den föreslagna ordningen skulle leda till att kommunerna kom att bedöma skogsmarkens känslighet från friluftslivsoch miljösynpunkt på olika sätt. Det är fakta som utskottsmajoriteten inte kan bortse ifrån, och därför har vi lagt dem till grund för vårt förslag. Vi har alltså ansett att denna kritik var befogad, och därför har vi också bestämt oss för att prövning bör kunna ske i fråga om dispens. Denna prövning var enligt jordbruksministerns mening länsstyrelsen bäst skickad att göra, och det har utskottsmajoriteten också ansett. Vi vill också erinra om att länsstyrelsens naturvårdsenhet representerar en inte obetydlig sakkunskap i dessa frågor. Detta betyder inte på något sätt, som de tidigare talarna har försökt göra gällande, att kommunernas inflytande i dessa frågor skulle begränsas i förhållande till vad utredningen egentligen föreslog. Som utredningen framhöll har kommunen det övergripande ansvaret för markanvändningen, och spridningen bör i princip inte ske i strid mot kommunens uppfattning om eller planer för markområdet i fråga. Kommunen har också de bästa förutsättningarna att bedöma i vad mån spridningen av bekämpningsmedlen kan ha en psykiskt ogynnsam inverkan på den lokala befolkningen. I linje med det förslaget bör kommunen ges ett starkt inflytande på frågan om dispens skall meddelas eller inte. Kommunens uppfattning om skogsmarkens betydelse för friluftslivet, naturvården och den lokala befolkningens trivsel bör sålunda väga tungt vid länsstyrelsens prövning av frågor om dispens från spridningsförbudet. Att ta in ett särskilt påpekande härom i lagtexten har vi inte funnit erforderligt. Det finns så klart utsagt i motivskrivningarna. Andra stycket i 4 §i nu föreliggande lagförslag har därför kunnat utgå. Vi vill också i sammanhanget fästa uppmärksamheten på att kommunerna som ett led i strävandena att stärka deras och därmed kommunmedlemmarnas inflytande på frågor som rör användningen av lövslybekämpningsmedel enligt lagför 173 slaget avses få besvärsrätt även i de fall där en kommun inte är sakägare. Vi tycker att detta är den riktiga rollen för kommunen. När vi valde att låta länsstyrelsen ta över ansvaret i stället var det av en rad fullgoda skäl. Vi anser inte att man kan begära att kommunen skall ha den skogliga expertis som i slutskedet skall göra det svåra ställningstagandet för eller emot en dispensansökan. Vi menar inte heller att kommunen rimligen kan ha samma kompetens som naturvårdsenheten på länsstyrelsen eller länsarbetsnämnden när det gäller att bedöma om det är möjligt att göra en manuell röjning. Vidare är det nog inte normalt, såsom man antyder i s-motionen, att det skulle vara en enhällig uppfattning i kommunen om hur de här frågorna skall hanteras. Jag tror tvärtom att det är risk för mycket motstridiga intressen, vilket leder till en ryckighet och verkligen skapar ovisshet om vad som skall hända år från år med olika fullmäktigebeslut. Man riskerar alltså att bedömningen av skogsmarkens känslighet kan bli olika och därmed också att det kan uppstå en rättsotrygghet för den enskilde. Kanske det viktigaste är att kommunerna enligt Kommunförbundet inte själva vill axla detta ansvar. Allt detta har vi tagit hänsyn till i majoritetsskrivningen. Jag tror att det kommer att bli en väldigt fin hantering av denna svåra fråga. Utgångspunkten är ett totalförbud, varifrån dispens kan ges i vissa fall — mycket noggrant uttryckt: vissa kriterier skall uppfyllas innan dispens kan lämnas. Jag skulle också vilja säga att de frågor som rests här — bl.a. frågan om möjligheterna att behandla enskilda stammar — inte behöver utbroderas till den skräckbild som John Andersson gör. Jag tror tvärtom att den tekniken kommer att kunna utvecklas. Det måste anses som helt självklart, att om inte tekniken utvecklas så, att den blir godtagbar ur arbetarskyddssynpunkt, skall den inte heller användas. Detta är ju den viktigaste grundförutsättningen. Men många tecken tyder på att sådan teknik är på väg att utvecklas, och därför har man inte velat utesluta den möjligheten. John Andersson säger också att det är fel att räkna ekonomiskt, men att om man räknar samhällsekonomiskt, skall det vara si och så.

Men skulle ett totalförbud bli riksdagens beslut någon gång, hade ju dessa undantag inte behövts. Därför kan jag klart svara John Andersson att det inte finns någon anledning till oro för samernas del. Riksdagen skall stå för de garantier som vi talar om i utskottsbetänkandet, varför det inte skall behöva råda någon oro på den punkten. Fru talman! Det här ämnet är både svårt och omfattande. Vi har också diskuterat det så många gånger att det inte är min avsikt att ytterligare förlänga debatten i dag. Jag nöjer mig därför med att vid detta tillfälle yrka Nr 118

Fru talman! Det är ganska intressant att höra argumenten från utskottets ordförande när det gäller kommunernas roll i just det här sammanhanget. Einar Larsson säger att kommunerna naturligtvis är de organ som har de allra bästa förutsättningarna att bedöma vad som skall gälla och att man därför bör ta stor hänsyn till vad kommunerna säger. Redan i nästa andetag säger han emellertid att kommunerna inte har någon möjlighet att göra den bedömningen, och därför bör man lämna avgörandet till länsstyrelserna. Men det är ju bara den ena av de här båda ståndpunkterna som kan vara riktig. Jag är förvånad över att man från centerpartiets sida inte är beredd att tillerkänna kommunerna den roll som tycks mig vara så naturlig när det gäller frågan om handläggning i en angelägenhet som har, direkt och konkret, att göra med markanvändningen och med den fysiska planeringen, för vilken kommunerna ju har ansvaret. Där stämmer inte argumenteringen för utskottsmajoritetens vidkommande.

Detta är alltså vad Kommunförbundet bl.a. sade. Sedan undrar jag — och det kan kanske Einar Larsson upplysa mig om — vad det var i mitt anförande som var så vilseledande, att Einar Larsson hoppades att de som skall tolka utskottsmajoritetens förslag på myndighetsnivå kommer att läsa bättre innantill än vad jag gjorde när jag refererade det. Vilka punkter gällde det? Jag påstod att utskottsmajoriteten med sitt förslag ställer länsstyrelsen inför uppgiften att pröva dels om skogsmark för vilken dispens för besprutning sökes är av liten betydelse för friluftslivets, naturvårdens och den lokala befolkningens trivsel, dels huruvida kemisk lövslybekämpning är till stor nytta för den sökande skogsägaren och samhället och om kostnaden för noggrant utförd manuell röjning är väsentligt högre än kostnaden för kemisk lövslybekämpning. Jag påstod vidare att vid bestämningen av vad som skall anses vara väsentligt högre kostnad bör enligt utskottsmajoriteten hänsyn tas till skogsbrukets olika lönsamhet i skilda delar av landet. Länsstyrelserna åläggs dessutom att samtidigt eftersträva en likformig tillämpning av dispensreglerna. Det är detta som jag anser kommer att leda till en utomordentligt svår situation för länsstyrelserna. Jag ser inte hur de skall kunna klara detta utan ett betydande administrativt krångel. Jag vill ha svar från Einar Larsson: Vad var det i det jag nu upprepade som inte finns inskrivet i utskottsmajoritetens förslag till kriterier?

Fru talman! Jag vill först poängtera för Einar Larsson att jag inte ser ett s.k. kommunalt veto som en bra lösning — det har jag sagt även tidigare. Man kan ju inte komma ifrån att det blir en olikartad behandling av skogsbruken. Men vid detta som vid andra tillfällen tvingas vi att i andra hand välja mellan andras yrkanden, sedan våra har fallit. Det gäller även när vi har att välja mellan två onda ting. Einar Larsson försöker vidare att lugna mig när det gäller behandlingen av enskilda stammar. Men jag har jobbat i storskogsbruket i 25 år, och jag känner mig inte lugnad därvidlag. Jag vet också att det finns en stark opinion ute bland skogsarbetarna. Det är ju inte bara fråga om att sprida de kemiska medlen, utan det är också fråga om att hantera dem, att fylla på vätskorna, osv. Det här är alltså utan tvivel det absolut sämsta alternativet. Så till frågan om att hänsyn skall tas till kommunens bedömning. Einar Larsson kan väl ändå inte själv tro på vad han säger. Han ber mig läsa vad som står i betänkandet. Det har jag gjort, och jag har noterat den skillnad som finns mellan texten i betänkandet, där man skriver att stor hänsyn skall tas till kommunens bedömning, och själva lagtexten. Varför har man inte kvar detta i lagtexten? Varför plockar man bort skrivningen att länsstyrelsen vid sin prövning skall ta stor hänsyn till kommunens bedömning? Om man vill att länsstyrelsen skall göra det, borde det finnas kvar i lagtexten. Man har ändrat även i 2 §. Där föreslår man att undantag får medges, om kravet i fråga om återväxt av skog inte kan tillgodoses ”på ett ekonomiskt godtagbart sätt”. I Einar Larssons motion står det att undantag skall kunna medges om detta krav inte ”rimligen” kan tillgodoses. Det är detta jag menar är ett knäfall för moderaterna, och det kan inte Einar Larsson komma ifrån. Jag har dock noterat att Einar Larsson sade att han då det gäller samernas intressen kan lämna full garanti. Anledningen till att jag ställde den frågan var att det veckan före påsk på Samernas riksförbunds kansli damp ner ett förslag från produktkontrollnämnden som man ville ha synpunkter på. Där föreslogs att man skulle plocka bort dessa särskilda föreskrifter. Det var anledningen till min fråga.

Fru talman! Får jag först till Svante Lundkvist säga att det han citerar ur betänkandet är helt korrekt. Det som jag vände mig emot var Svante Lundkvists uttalande att utskottsmajoritetens förslag kommer att leda till stor ovisshet för berörda parter. Jag håller gärna med om att det inte blir särskilt lätt för länsstyrelsen. Det här är inga enkla beslut. I den politiskt valda länsstyrelsen har man att fatta dessa svåra beslut efter att ha hört expertisen i skogsvårdsstyrelsen, i länsarbetsnämnden, i naturvårdsenheten och naturligtvis efter att ha tagit stor hänsyn till vad man tycker i den berörda kommunen. Vi tror faktiskt att detta är en ganska fin kombination och att det Nr 118 känns tryggt att länsstyrelsen har gjort en bedömning som är likartad för Onsdagen den åtminstone hela regionen. Ovissheten måste bli större, om man skulle lägga 14 april 1982 hela detta ansvar på den berörda kommunen, som rimligen inte kan ha tillgång till nämnda expertis för planering och annat. Jag har inte sagt att det på något sätt är särskilt lätt, men av alla svåra och besvärliga försök till lösningar tror vi trots allt att denna lösning är den bästa. Det är därför jag vänder mig emot Svante Lundkvist när han säger att detta förslag leder till ovisshet, medan han tror att kommunen har den bästa möjligheten att göra en bedömning. Lägg märke till att varken Kommunförbundet eller tillfrågade kommuner är särskilt entusiastiska, en del avråder direkt från att ta över detta ansvar. Det råder olika uppfattningar, det kan bli fråga om ryckighet från år till år, och det finns inte någon möjlighet att överklaga. Där kan det uppstå stor rättsotrygghet. Det är det jag vänder mig emot. John Andersson talar om att han har 25 års erfarenhet av att behandla enskilda stammar och att de som i likhet med honom har denna bakgrund är oroliga. Det tror jag säkert är mycket befogat. Det finns ingen godtagbar teknik, varken när det gäller emballage eller anbringande av medlet. Men jag har talat om att man måste förvänta sig en utveckling i fråga om den tekniken, som vi inte känner till riktigt. I Finland är man troligen duktigast på detta. Tekniken bör utvecklas ytterligare, och den bör naturligtvis vara godtagbar ur arbetarskyddssynpunkt. Det är det första kravet.
Fru talman! Får jag först i klarhetens intresse understryka att när det gäller den manuella hanteringen av bekämpningsmedlen har vi från socialdemokratiskt håll uppfattningen att man icke bör få använda den möjligheten med hänsyn till arbetarskyddsintressen och arbetsmiljöintressen. Ovissheten i majoritetens förslag, Einar Larsson, består i att man icke från år till år vet någonting om vad som kommer att hända med skogsbesprutningarna. Hela förslaget vilar på ett principiellt förbud med möjligheter att söka dispenser. Man kommer alltså att befinna sig i total ovisshet om huruvida dispenser kommer att beviljas eller inte. Man kommer att söka, och man kommer att få avslag eller bifall. Men om denna fråga skall kunna hanteras på ett vettigt sätt, förutsätter vi att man skall kunna planera och organisera bl.a. för den arbetskraft man behöver kunna utnyttja vid mekanisk röjning. I det förslag vi har lagt fram vet alla att kommunerna har tagit undan de områden där bekämpningsmedelsanvändning inte får förekomma, och där man alltså redan i förväg kan säga att man för alla dessa områden måste organisera mekanisk röjning. Det underlättar ju på ett mycket klart sätt möjligheterna att verkligen hantera de här frågorna. Det är på den punkten som jag menar att utskottsmajoritetens förslag kommer att lämna både skogsbruket och miljövårdsintressena i ovisshet från år till år.

Fru talman! Jag fick inte något svar av Einar Larsson på min fråga varför man har tagit bort andra stycket i det lagförslag som Einar Larsson själv varit med om att skriva, att stor hänsyn skall tas till kommunens bedömning. Om det är på det sättet, som Einar Larsson säger och utskottet har skrivit i betänkandet, att stor hänsyn skall tas till kommunens bedömning, varför har man då tagit bort den meningen i lagtexten? Den frågan vill jag ha ett svar på. När det gäller detta att behandla enskilda stammar är det möjligt att man i framtiden kan komma på en sådan teknik, men jag har väldigt svårt att se hur man skulle kunna lösa det problemet. Om man manuellt skall sprida sådana här behandlingsvätskor, då kommer man väldigt nära eller i direkt beröring med de kemiska medlen. Det måste vara det absolut sämsta sättet.

Fru talman! Till Svante Lundkvist vill jag säga att det är litet förvånande att han med sin omfattande kommunala erfarenhet hela tiden förutsätter att man i kommunerna fattar enhälliga beslut, som sedan står sig hela tiden och ligger till grund för vidare ställningstaganden. Det förhåller sig inte på det sättet. Det råder ju mycket motstridiga uppfattningar ute i kommunerna. Eftersom kommunens beslut inte kan överklagas, har man stora möjligheter att motionera på nytt i fullmäktige och riva upp de beslut som man är missnöjd med. Om det, som Svante Lundkvist säger, finns risk för ovisshet när våra länsstyrelser skall göra sina ställningstaganden, grundade på politiska bedömningar och med ledning av expertis, måste ovissheten vara ännu mycket större när besluten skall fattas i 270 olika kommuner med olika bedömningar. Beträffande de förändringar på ett par punkter som John Andersson frågade om och som innebär överflyttning från lagtext till motivtext kan jag svara att utskottet av juridisk expertis fått råd om vad som hör hemma i lagtext och vad som hör hemma i motivtext. Uttalandet har på intet sätt mindre betydelse för att det står klart utsatt i motivtexten, anslutande till den befintliga lagtexten.

Fru talman! Genom beslut den 9 augusti 1979 bemyndigade regeringen dåvarande chefen för jordbruksdepartementet Eric Enlund att tillkalla en kommitté med uppdrag att utreda frågan om användningen av kemiska Av direktiven till utredningen framgår att kommitténs uppgift var, och är, Onsdagen den att redovisa konsekvenser i olika avseenden av en minskad användning av 14 april 1982 kemiska preparat i jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen. Dessutom skulle utredningen värdera det underlagsmaterial som kommittén tar fram och utifrån en avvägning mellan näringspolitiska intressen och miljöintressen föreslå lämpliga åtgärder. Enligt direktiven skall arbetet kunna redovisas i form av delrapporter, varvid de frågor som rör skogsbrukets användning av bekämpningsmedel redovisas med förtur. Så har också skett. I delbetänkandet Bekämpning av lövsly behandlas skogspolitiken, skogsvårdslagen, skogsbrukets utveckling och inriktning samt bl.a. regionalpolitiska och samhällsekonomiska konsekvenser av den hittillsvarande utvecklingen. Skogsbruket skapar en omfattande sysselsättning i den skogliga tillverkningsindustrin. Denna industri står för betydande exportinkomster, ca 20 miljarder kronor per år. Inom många andra verksamheter skapas också sysselsättning, t.ex. inom transportledet. I utredningen redogörs för att man år 1979 använde 106 ton bekämpningsmedel i skogsbruket. Totala förbrukningen av bekämpningsmedel inom landet utgjorde samma år 9 384 ton. Användningen inom skogsbruket var alltså ganska liten vid en jämförelse med den totala användningen. Det är dock denna relativt ringa användning som fått den allra största uppmärksamheten. Mot den bakgrunden har riksdagen beslutat om temporärt totalt förbud mot användning av kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket. Först skedde det i avvaktan på utredningsförslag. Sedermera har riksdagen beslutat om temporärt totalförbud i avvaktan på lagförslag från regeringen. Utskottet har tidigare understrukit att det för planeringen inom skogsbruket är angeläget att statsmakterna snarast ger ett klarläggande besked om hur problemet med lövslybekämpningen bör lösas. En fördröjning av lagstiftningsfrågan kommer att medföra avsevärt men för åtskilliga skogsägare. En mera permanent lagstiftning på detta område är önskvärd. Av den anledningen har jag, tillsammans med utskottets ordförande Einar Larsson, väckt en motion vars förslag innebär att den i proposition 1981 82:44 framlagda förslag skulle antas att gälla fr.o.m. den 1 januari 1983. Sistnämnda förslag innebär att spridning över skogsmark av bekämpningsmedel avsedda för bekämpning av lövsly i princip förbjuds. Enligt förslaget får länsstyrelsen medge undantag från förbudet, om skogsmarken har liten betydelse för friluftslivet, naturvården och den lokala befolkningens trivsel och återväxten av skog inte rimligen kan tryggas 7 genom röjning med mekaniska metoder. Vid prövningen av frågor om undantag från förbudet skall stor hänsyn tas till kommunens uppfattning om skogsmarkens betydelse för friluftslivet, naturvården och den lokala befolkningens trivsel. Fru talman! Jag menar att vi nu kan få en lagstiftning som ger en någorlunda lugn och bra utveckling av skogsvården och skogsproduktionen under hänsynstagande till motstående intressen, som vi nogsamt vet finns. Under de år med tillfälliga förbud som nu har gått har den mekaniska röjningen ute i bygderna påtagligt ökat — åtminstone upplever vi det så. Jag tror att man från skogsägarhåll verkligen räknar med stor restriktivitet med dispenser i fråga om den lag som vi nu skall lägga fast. Av den anledningen fortsätter man att öka insatsen vad gäller manuell röjning.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

Fru talman! Det är inte så ofta ett ärende med tre å fyra månaders mellanrum blir föremål för behandling i kammaren. Så är emellertid nu fallet med frågan om kemisk lövslybekämpning. Det är bra att frågan på detta sätt nu åter har aktualiserats. Nären fråga inte får en bra lösning här i riksdagen är det inte de förlorande partierna som blir lidande utan naturligtvis själva sakfrågan. Såsom frågan om lövslybekämpningen har behandlats under senare år, är det utan tvivel svenskt skogsbruk som är den skadelidande parten. Att frågan i dag, efter en överenskommelse mellan de borgerliga partierna, nu får sin lösning är därför utomordentligt glädjande. Detta utesluter emellertid inte att jag fortfarande tycker att det förslag som utredningen kom fram till och som moderata samlingspartiet ensamt stod för när frågan senast var uppe här i kammaren hade varit en bättre lösning. Jag vill gärna, fru talman, säga att jag förvånades över Svante Lundkvists replikväxling med utskottets ordförande för en stund sedan, när Svante Lundkvist uttalade att man inom skogsbruket år från år kommer att känna oro för den olikartade behandling som kan bli en följd av dispenserna. Jag tycker att det är litet magstarkt av Svante Lundkvist att uttala sig om den oron, när ni socialdemokrater själva hade möjlighet att stödja utredningens förslag den 10 december. Då hade ni inte behövt uttrycka denna oro och uppta en så betydande del av repliktiden här i dag. Alla parter har fått vidkännas eftergifter i denna uppgörelse. Från moderata samlingspartiets sida har vi gjort en betydande eftergift beträffande vår principiella inställning. Vi har således sedan i december gått från en restriktiv användandelinje i enlighet med utredningens förslag till ett förbud med dispenser. Självfallet har det i det läget från våra utgångspunkter varit angeläget att det gamla regeringsförslagets dispensmöjligheter har vidgats i det förslag som nu föreläggs riksdagen. Således har det gamla regeringsför slagets 2 § andra stycket fått en inskjuten sats, som avser att tillföra detta Nr 118 stycke också en ekonomisk bevekelsegrund. Paragrafens nuvarande lydelse kommer då att vara följande: ”kravet enligt 7 § skogsvårdslagen — — i fråga om återväxt av skog inte på ett ekonomiskt godtagbart sätt kan tillgodoses genom röjning med mekaniska metoder med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets sammansättning och tillgången på arbetskraft”. Som en följd av tillägget ”på ett ekonomiskt godtagbart sätt” skall ekonomisk hänsyn tas vid jämförelse mellan de två olika metoderna. Detta är enligt vår mening en utomordentligt viktig förändring, som möjliggör kemisk bekämpning i en omfattning som i stort sett skall tillgodose skogsbrukets behov av att använda denna metod. Ytterligare förändringar har kunnat uppnås i förslagets 4 §. Vid länsstyrelsens behandling av dispensärenden skall yttranden inhämtas från såväl den berörda kommunen som skogsvårdsstyrelsen i länet. Därutöver har andra stycket i 4§ utgått. Enligt lydelsen i det gamla förslaget skulle länsstyrelsen ta stor hänsyn till kommunens bedömning av skogsmarkens betydelse för friluftslivet m.m. Enligt partiernas nu gjorda överenskommelse skall vid länsstyrelsens handläggning båda yttrandena tillmätas lika betydelse. Utöver de nämnda förändringarna i lagtexten har i utskottsmajoritetens skrivning också framförts betydelsen av att en likformig bedömning görs de olika länsstyrelserna emellan. För att detta skall kunna uppnås uttalar utskottet att naturvårdsverket och skogsstyrelsen gemensamt skall utarbeta anvisningar för länsstyrelsernas handläggning. Fru talman! Med de här föreslagna förändringarna i förhållande till den regeringsproposition som avvisades här i kammaren den 10 december förra året anser vi, som jag inledningsvis antydde, att denna lag kommer att bli ett värdefullt instrument för skogsbruket i kampen mot det allt tätare slybeståndet. Enligt moderata samlingspartiets mening skall dispenser nu kunna ges så att den mycket eftersatta lövslybekämpningen ånyo kommer i gång. Vi menar att under en övergångsperiod på ca fem år måste många hundra tusen hektar lövsly bekämpas från luften. Härefter har vi den lika bestämda meningen att det årliga behovet av denna metod kommer att minska. Det är ett önskemål från vår sida. Likväl är jag inte främmande för att det årliga behovet av att använda lövslybekämpning från luften kan komma att omfatta 50 000-100 000 hektar. Fru talman! Jag är på skogsbrukets vägnar glad över den beredvillighet som partierna nu har visat för att få en lösning till stånd och yrkar för den skull bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill först och främst påstå att vårt förslag är konstruerat så, att det ger mer stadga åt möjligheterna för både skogsbruket och naturvården att långsiktigt hantera de frågor som vi här talar om. Jag har tidigare argumenterat på denna punkt. 81 Det var intressant att få lyssna på hur Arne Andersson såsom representant för moderata samlingspartiet tolkade innebörden av den överenskommelse som har träffats mellan de borgerliga partierna. Han sade att han var glad över att denna överenskommelse innebär att man har vidgat möjligheterna till besprutningar. Han var tillfredsställd med att man har fått med kriteriet om den enskilde skogsägarens krav på lönsamhet. Om en skogsägare inte har ekonomiska förutsättningar att genomföra en manuell röjning, skall han enligt de borgerliga partiernas mening alltså få tillgripa besprutningsmetoderna. Den enskilde skogsägarens ekonomiska situation skall i högre grad än tidigare få avgöra hur vi skall hantera denna fråga. Vi socialdemokrater anser att det är fel att hantera miljövårdsfrågor på detta sätt. Den enskilde skogsägaren bör hållas skadeslös i sådana här sammanhangi enlighet med det förslag som vi har framlagt om styrmedel när det gäller denna typ av frågor. Vi menar att man genom ett avgiftsoch stödsystem skall kunna göra det möjligt för en skogsägare att oberoende av hans egen ekonomiska ställning driva skogsbruket på ett sätt som är förenligt också med miljövårdens intressen. Så måste man se på dessa frågor. Annars hamnar vi, såvitt jag förstår, i den situation som Skogsarbetareförbundets ordförande angav, när han bedömde denna lag såsom en tillståndslag i stället för en förbudslag. Det var, som jag sade tidigare, intressant att lyssna på Arne Anderssons tolkning. Om centerpartiet och folkpartiet ger detta beslut samma innebörd och tolkning, kan jag bara konstatera att folkpartiet och centerpartiet uppenbarligen har haft större intresse av att komma överens med moderaterna än att slå vakt om miljövårdens intressen i dessa sammanhang.

Fru talman! Det är en utomordentligt märklig tolkning Svante Lundkvist gör av det här förslaget. Var i utskottsbetänkandet har Svante Lundkvist kunnat läsa sig fram till att den enskilde skogsbrukarens ekonomiska situation är avgörande för om metoden kommer att användas eller inte? Det ären fantasiprodukt, som möjligen tillgodoser den enorma debattglädjen för stunden men som inte har någonting med sakförhållandet att göra. Det är naturligtvis fråga om den ena eller andra metodens möjlighet att tillgodose skogsbruket då man eftersträvar lönsamhet. Det gäller både det större och det mindre skogsbruket och har ingenting med det enskilda företagets ekonomiska status att göra. Men däremot kan det ha att göra med hur det enskilda skogsföretaget är geografiskt beläget i förhållande till hur människor bor, vägar går och vatten rinner.

Slutligen vet jag inte vad Skogsarbetareförbundets ordförande hade gjort för tolkning. Jag vet bara hur Skogsarbetareförbundets remissvar över utredningens förslag löd. Det var en entydig uppslutning kring utredningens förslag. Man ansåg att den metoden ur fackets synpunkt var att föredra. Den är således, såvitt jag kan förstå, fortfarande att föredra. Nu föredrog partierna — förmodligen av partitaktiska skäl — att i december gå var sin väg. Följaktligen står vi nu med ett förslag som inte är lika bra som det vi då hade att ta ställning till, men ändå anser jag att detta nu är det bästa vi kan göra av situationen. Det tycker jag att de partier som samlats kring detta förslag ändå har heder av. Skogsbrukets bästa har varit ledande för våra partier när vi gjort denna överenskommelse.

Fru talman! Efter Arne Anderssons i Ljung anförande tycker jag att den här debatten verkligen blivit intressant med utgångspunkt i de synpunkter och svar som Einar Larsson lämnade. Jag frågade Einar Larsson om betydelsen av den ändring i lagtexten som skett. Det svar jag fick var att man i samråd med juristerna kommit fram till att detta stycke inte skulle vara med utan stå i motivtexten. Därför plockade man bort detta stycke. Minns jag inte fel hade jordbruksministern detta andra stycke med i det lagförslag som röstades ned i kammaren i december förra året. Det gick tydligen att ha det med då, men nu har det tydligen blivit andra förhållanden. Det kanske mest intressanta är att Arne Andersson ansåg att det hade skett en viktig förändring — och det är jag helt överens med honom om — nämligen att man i 2 § fått in denna rad och att detta stycke tagits bort ur 4 §. Arne Anderssons tolkning var att den förändring som skett i stort sett skall tillgodose skogsbrukets behov av kemisk behandling. Hörde jag inte fel nämnde han en siffra på mellan 50 000 och 100 000 ha för det område där kemiska medel skulle kunna användas för bekämpning. Vad är det då, Einar Larsson, för förbudslag? Bekämpningen har gällt mellan 25 000 och 30 000 ha under åren innan det blev förbud. År 1979 tror jag att det var 28 000 ha som behandlades kemiskt. Och nu kommer man med tolkningen att mellan 50 000 och 100 000 ha skall behandlas. Är det inte så, Einar Larsson, att detta är en dispenslag med enstaka förbud? Det måste vara den rätta tolkningen. Jag kan inte se det på något annat sätt. Einar Larsson kanske kan tala om ifall han tolkar lagförslaget på samma sätt som Arne Andersson. Jag är nästan överens med Arne Andersson i hans tolkning av lagtexten. Det som förvånar mig är att Einar Larsson gjorde en helt annan tolkning.

Fru talman! Politik är det möjligas konst, och det är också i viss mån demokratin. Det här förslaget är en kompromiss efter många omgångars behandling i riksdagen, och jag skulle inte vilja ge mig in i äventyret att föregripa myndigheternas hantering. De får genom jordbruksutskottets majoritetsförslag mycket klara riktlinjer för vad som skall gälla. Det står: ”Spridning över skogsmark av bekämpningsmedel, avsedda för bekämpning av lövsly, är förbjuden.” Sedan görs det undantag för behandling av enskilda trädstammar. Det står vidare att undantag får medges om ”skogsmarken har liten betydelse för friluftslivet, naturvården och den lokala befolkningens trivsel”. Det är rätt hårda kriterier som gäller. Därefter står det att undantag får medges om ” kravet enligt 7 § skogsvårdslagen i fråga om återväxt av skog inte på ett ekonomiskt godtagbart sätt kan tillgodoses genom röjning med mekaniska metoder med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets sammansättning och tillgången på arbetskraft”. Det är vad som gäller. Tolkningar hit och dit om antal hektar och om vad som blir enklare eller svårare i förhållande till tidigare är det mycket vanskligt att ge sig in på. En exakt beskrivning av de förändringar som skett är följande.

Vidare stod det tidigare i motivtexten att det med ordet ”rimligen”, som fanns i lagtexten, menades på ett ekonomiskt godtagbart sätt. Det har nu förts in direkt i lagtexten. Men uppgiften finns där i båda fallen. Jag vill inte ge mig in på att föregripa myndigheternas hantering. Det finns mycket klara föreskrifter. Detta är en förbudslag som ger möjlighet till viss dispens. Arne Andersson har också själv sagt att han ändrat sitt ställningstagande till att gå med på den. Hur dispens skall ges är klart föreskrivet, och uppgiften att bevilja dispens har vi lagt på den tunga instansen länsstyrelsen, som har både expertis och politiskt ansvar. Det har vi gjort med stor tillförsikt och trygghet.
Fru talman! Men det är ändå så, Arne Andersson i Ljung, att om man skriver in i lagtexten vad moderaterna kräver och centerpartiet och folkpartiet har accepterat och har ”ett ekonomiskt godtagbart sätt” som kriterium, så skall ju länsstyrelserna vid varje framställning om dispens pröva vad vi i det sammanhanget menar med ekonomiskt godtagbart sätt.

Det är i det sammanhanget som jag menar, att om vi har den uppfattningen att vi skall hålla fritt från besprutning på vissa områden av miljövårdsskäl och andra allmänna skäl, så skall icke de ekonomiska kriterierna där få ta över. Där får vi då jämna ut de ekonomiska konsekvenserna genom de styrmedel Nr 118 som vi förordar att man skall tillgripa genom ett stöd och ett bidragssystem för att den långsiktiga skogsvården skall kunna fungera bra och för att också dessa typer av insatser från samhällets sida skall kunna fungera riktigt. Sammanfattningsvis vill jag säga att fortfarande återstår den bedömning Arne Andersson själv gör. Han säger att han är glad över att möjligheterna har vidgats att använda besprutningar i en omfattning som vi inte tidigare fick lov att göra. Då konstaterar jag att centerpartiet och folkpartiet i dessa sammanhang har valt att gå moderaterna till mötes hellre än att tillsammans med oss slå vakt om den ordning som bättre skulle ha kunnat tillgodose både skogsbrukets och miljövårdens intressen.
Fru talman! Jag vill egentligen inte ge mig in i den här debatten om tolkning. Men jag vill understryka vad jag sade i mitt tidigare anförande. För det första innebär det lagförslag vi nu skall besluta om ett totalförbud mot bekämpningsmedel i skogen. För det andra kan dispens sökas. För det tredje skall länsstyrelsen inhämta yttranden från kommunen där orten ligger och från skogsvårdsstyrelsen i länet. Sedan gör länsstyrelsen avvägningen och avslår eller medger dispens. Kommunen kan överklaga till regeringen. Som jag sade i mitt tidigare anförande tror jag att man från skogsägarhåll verkligen räknar med stor restriktivitet vad beträffar dispenser.

Fru talman! Det är väl utomordentligt dumt att göra saker krångligare än de är. I det förslag som vi hade att ta ställning till — och som var utredningens förslag i december månad — var generellt undantagna vissa närområden intill människors bostäder och där, som jag sade för en stund sedan, vatten rinner och vägar går. Ungefär motsvarande områden betraktar jag också som mer eller mindre generellt undantagna i det nu föreliggande förslaget, 2 § första stycket. Det var det jag åsyftade när jag sade att med det föreliggande förslaget kommer metoden enligt min mening att kunna användas i stigande grad i förhållande till avståndet från människors bostäder. Skulle det förslag som nu föreligger ha något av kompromissens prägel över sig och inte enbart betyda att vi efter ett par tre månader oinskränkt har gått på regeringens linje, så är det alldeles självklart att det också innebär att regeringsförslaget nu har förändrats i riktning mot vidgad möjlighet att få dispens. Det är vad vi har uppnått. Från våra utgångspunkter har det varit självklart att komma så nära det förslag, som vi talade för här i kammaren den 10 december förra året, som möjligt. Vi har ansett oss — med det ekonomiska kriterium som tillförts 2 § andra stycket i det förslag, varom partierna nu är överens, ha fått en garanti för att metoden kommer att användas. Omfattningen vet ingen här i kammaren någonting om. Det får helt enkelt visas av hur dispens ges och hur tillämpningsanvisningarna kommer att skrivas. Jag delar Einar Larssons 85 Nr 118 uppfattning att utskottets betänkande inte är så svårtolkat att det skall Onsdagen den behöva bli alldeles omöjligt att klara detta. Däremot ansluter jag mig 14 april 1982 definitivt inte till Svante Lundkvists uppfattning, att det för olika delar av landet skall bli så svårtolkat att det uppstår en stor villervalla. Jag delar, John Andersson, den uppfattningen att metoden så långt det är möjligt skall tillgodose skogsbrukets behov. Vad annars? Det är en självklarhet. Vi behöver metoden. Inte någon här i kammaren med ansvarskänsla när det gäller svenskt skogsbruk vågar gå in i debatten och säga att vi har lövslyhanteringen under kontroll. Ingen av kammarens 349 ledamöter vågar säga att manuell bekämpning har visat sig vara en tillräcklig metod. Självfallet vågar ingen göra detta, för det vore fel. Lövslyskärmen har växt närmare och närmare. Den har blivit högre och högre. Vi behöver den här metoden, och ändå måste vi aktivt verka för att få ut så många med röjningssågar och röjningsknivar som över huvud taget är möjligt. Med de två metoderna tillsammantagna är det möjligt att vi kan rädda situationen när det gäller den enorma lövslytillväxt som nu har skett under en rad år. Vi har ingen konflikt mellan de två metoderna. Vi behöver dem båda två, och det är en ganska onödig och trist debatt som förs. Vi menar att skogsbruket skall använda de bästa metoderna, och i många delar av landet är situationen sådan att vi, Svante Lundkvist, inte gör vare sig människorna eller miljöskyddet någon för när. För den skull anser vi att det här är ett bra förslag.
Fru talman! Det är Einar Larsson jag vill svara, eftersom han begärde replik med anledning av mitt anförande. Einar Lårsson säger att det här är en förbudslag, och sedan räknar han upp listan med undantag.

Läser man 2 § är det inte svårt att räkna ut att det kommer att bli användning av de kemiska metoderna i ökad omfattning — den slutsatsen är jag inte ensam om att dra. Det är enbart Einar Larsson som tolkar in något annat. Om han gör det på fullt allvar eller för att försöka lugna ner det hela vill jag inte uttala mig om.

Fru talman! Jo, John Andersson, det är på fullt allvar som jag försöker att redovisa vad som faktiskt står i utskottsbetänkandet. Låt mig bara litet stillsamt erinra John Andersson om att enligt det som är alternativet till utskottsmajoritetens skrivning, nämligen reservationen, är det skogsvårdsstyrelsen ensam som lämnar alla undantag från förbudet. Där kommer inte att finnas någon allsidig prövning av naturvårdsenheten eller någon bedömning av om länsarbetsnämnden har möjlighet att ställa folk till 86 förfogande för manuell röjning, utan där är det enkelt. Säg att större delen av kommunerna bestämmer sig för att endast undanta en liten del av skogsmarken, resten bestämmer skogsvårdsstyrelsen ensam om. Jag har stort förtroende för skogsvårdsstyrelsen i och för sig, men jag anser att det kan medföra risk för en alltför ensidig bedömning.
Fru talman! Eftersom den situationen troligen uppstår att vi i andra hand kommer att rösta på reservationen, kan det väl vara värt att säga några ord om detta, då Einar Larsson tog upp det. Vad som skiljer utskottets förslag från reservationen är ju ändå att det enligt reservationen ges möjlighet för kommunerna att helt förbjuda besprutning på vissa områden, och detta kan inte överklagas. Det är klart att det inte är den bästa lösningen, men kommunerna har då i alla fall möjlighet att helt förbjuda den kemiska bekämpningen. Enligt utskottets hopsnickrade förslag blir det däremot inga områden där man kan totalförbjuda användningen av bekämpningsmedel, utan det blir hela tiden fråga om dispenser. Vad gäller skillnaden mellan länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen tror jag inte att man kommer att finna någon större skillnad i bedömningarna från dessa två myndigheter.

Fru talman! Presspolitikens syfte bestämmer vilket stödsystem som bör användas.

Det är för att trygga denna medverkan och för att stärka mångfalden inom pressen som stödet utgår. Inget stödsystem är konkurrensneutralt. Ett generellt stöd förstärker marknadskrafterna, gynnar de starka tidningarna och påskyndar koncentrationsprocessen. Ett selektivt system försvagar marknadskrafterna, gynnar tidningar i underläge och kan vända en negativ strukturutveckling. Om målet är att fftämja mångfalden, duger endast selektiva system. De nuvarande selektiva produktionsbidragen ger möjligheter för ett tjugofemtal flerdagarstidningar och ett trettiotal fådagarstidningar att fortsätta sin verksamhet. Eftersom stödet går över statsbudgeten har frågan också en ekonomisk sida. De insatser som f. n. görs från statens sida motsvarar inte mer än ca 5 90 av dagspressens intäkter. Med ett generellt system av samma omfattning skulle de flesta av tidningarna med stöd tvingas upphöra med utgivningen. Det selektiva stödet utgår till tidningar som annars skulle ha svårt att hålla sig kvar på marknaden och till etableringar som annars aldrig skulle bli av. Det är självklart att ett sådant stödsystem påverkar konkurrensförutsättningarna. Grundtanken är ju att förhindra att tidningar i underläge fortsätter att tappa marknadsandelar och att med nyetableringar bryta den redaktionella dominansen på orter där det bara finns en tidning. Högtäckningstidningar som planerat sin verksamhet — dimensionerat personal och investeringar utifrån antagandet att lågtäckningstidningar förr eller senare måste försvinna — tvingas givetvis till omställningar, när presstödet gör det möjligt för lågtäckningstidningar att leva vidare. Det har varit en styrka att det sedan början av 1970-talet funnits en stor majoritet i riksdagen, som slagit vakt om ett selektivt presstöd. Den majoriteten finns också bakom det i dag behandlade betänkandet så långt det gäller dagspressen. Från socialdemokratisk sida är vi dock oroade över att enligt mittenpartipropositionen skall produktionsbidraget ligga på oförändrad nivå ännu ett år. För tidningar med en hushållstäckning över 20 96 har inflationen tillåtits urholka presstödet ända sedan 1978. Det leder till en ny nedläggningsvåg, om statsmakterna inte snabbt omprövar sin inställning. Vårt förslag om en ökning av produktionsbidragen med 15 4 är ett minimikrav. Likaså är det viktigt att tröskeleffekten görs mindre besvärande för tidningar med högst 20 20 hushållstäckning. Detta kan genomföras omedelbart. Beträffande gränsdragningsproblem inom presstödssystemet i Övrigt föreslår vi en översyn från presstödsnämndens sida. Jag yrkar bifall till majoritetsskrivningen om produktionsbidragsnivån, för vilken vi socialdemokrater svarar, och den reservation vi har lagt om oönskade tröskeleffekter inom stödsystemet. Från socialdemokratins sida är vi angelägna om en ökad samverkan inom tidningsbranschen. Samverkan inom distributionen är så gott som total. Nr 118 Samdistributionssystemet kom till för att förmå starka tidningar att öppna sin Onsdagen den distributionsform för svaga eller överspridda tidningar. De stora fick en 14 april 1982 rabatt om de avstod från den konkurrensfördel som de hade i sina distributionsorganisationer och om de accepterade lika pris per exemplar. Vi anser det befogat att öka rabatten till en merkostnad av 9 milj.kr., och som motiv för detta åberopar vi de väntade kostnadsökningarna för distributionen och den urholkning som redan åstadkommits av inflationen. Vi vill inte äventyra samverkan inom det enda område, där den har lyckats fullt ut. Jag vill gärna framhålla att vi socialdemokrater stöder förslaget i propositionen att ekonomiskt stöd skall kunna utgå från presstödsnämnden för samverkansutredningar inom branschen. Vi förordar också att möjligheterna att få lån från pressens lånefond utvidgas till att gälla också när tryckningen omhänderhas av företag som inte ägs av någon tidning men som svarar för sätterioch/eller tryckeriproduktion av flerdagarstidningar. Det innebär bifall till en socialdemokratisk motion av Helge Hagberg och Ingemar Konradsson. Centerpartiet och folkpartiet står oss nära i sin reservation i den frågan, medan moderaterna är totalt avvisande till detta konkreta samverkansförslag. Moderaternas förslag i dagspresstödsavsnittet kräver ingen annan kommentar än att de är helt ogenomförbara, om inte avsikten är att ta död på praktiskt taget alla lågtäckningstidningar — Svenska Dagbladet inbegripet. De som lever på svältgränsen skall tvingas rationalisera, medan de på annonsinkomster stinna högtäckningstidningarna skall få statsbidrag utan villkor. Vidare sänks produktionsbidragen för alla, trots ständigt stigande kostnader och svag annonskonjunktur. Dessa förslag måste vara till för den moderata buskpropagandan. Moderaterna litar på att övriga partier tar ansvar för att tidningarna överlever. Den del av propositionen som har gjort mig mest besviken handlar om organisationspresstödet. Jag minns från den näst föregående pressutredningen att Jan-Erik Wikström lika envist som Cato vid varje sammanträde upprepade att det behövdes ökat stöd till tidskrifter. Nu signerar han en proposition som innebär godtyckliga försämringar av tidskriftsstödet och i vissa fall lika godtyckliga förbättringar. Vi har uppvaktats i utskottet av en delegation från Fackförbundspressens samorganisation, Factu, och TCO-tidningarna. Dessa organisationer företräder skilda synpunkter i pressfrågor, men de kunde ena sig om en skrivning som var mycket kritisk till regeringens förslag. Föregående riksmöte sänkte stödet till organisationspressen med 15 milj.kr. Genom en maximering av stödet till 1 milj.kr. per tidning drabbades uteslutande upplagestora tidningar. Man bortsåg från faktum att just denna kategori av tidningar redan har relativt sett sänkt stöd till följd av upplagestödets fallande skala från 35 öre till 14 öre per exemplar. Vad vi nu har att ta ställning till är en proposition som syftar till att minska stödet till organisationspressen med ytterligare 10 milj.kr. Maximitaket 89 föreslås nu sänkt till 400 000 kr. något mer än hälften av det föreslagna besparingsbeloppet tas från redan drabbade 15 tidningar, medan omkring 4,8 milj.kr. tas från ett tjugotal andra tidningar. Då stödet till organisationspressen infördes var ett av de mest bärande skälen de kraftigt ökande distributionskostnaderna — ungefär en fördubbling vart femte år. Somliga tidningar hade lika stora distributionssom tryckkostnader. Presstödsutredarna och lagstiftarna var överens om att stödet till organisationspressen skulle fungera administrativt enkelt, och det knöts därför till den direkt-adresserade och postdistribuerade upplagan. Mot den bakgrunden upplevs besparingsprofilen som orättvis. Man inför ett stöd för att mildra kostnadsutvecklingen på bl.a. den av staten påverkbara distributionssidan, men sedan tar man bort 25 milj.kr. av stödet till just de tidningar som är mest portodrabbade. Stödet infördes 1977. Om man sätter posttaxan år 1977 till index 100 96, finner man att posttaxorna under perioden fram till 1982 har ökat med 77 96. Även de tekniska kostnaderna har stigit, om än inte riktigt så kraftigt. Stödet har ökats bara en gång sedan det infördes, nämligen med 15 96 år 1979. Under de två senaste åren har bidraget som sagt sänkts med sammanlagt 25 milj.kr. Ett bifall till den socialdemokratiska reservationen innebär att stödet återförs till vad det var före de borgerliga besparingsattackerna. Regeringens förslag drabbar fackförbundsoch organisationspressen. Då propositionen om stödet lades fram 1977 fanns i den många uppskattande ord om den kvalificerade debatt, det rika kulturutbud och den omväxlande underhållning som dessa tidningar innehöll. Ingen inom organisationspressens redaktioner kunde väl då ana att en riksdagsmajoritet inom bara några få år skulle vilja ta bort stora delar av stödet. Jag noterar att det finns borgerliga motionärer, som är kritiska mot regeringens proposition i detta avseende. Genom att rösta med den socialdemokratiska reservationen kan de förhindra en neddragning av stödet, vilken innebär en förlust för fri debatt och nyhetsförmedling som inte kan stå i rimlig proportion till de ur statsfinansiell synvinkel marginella besparingarna. Med detta yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen om organisationspresstödet.

Herr talman! Konstitutionsutskottets presstödsbetänkande illustrerar bra hur krångligt det svenska presstödet blivit. I en rad motioner föreslås nya stödformer eller förändringar i de gamla. Det finns också krav på uppräkning av de utgående bidragsbeloppen. Presstödet har utvecklats i den riktning som dess kritiker befarade när det infördes. Det är för det första komplicerat. Bestämmelserna leder ofta till att tidningarna utformas efter stödets konstruktion och inte utifrån journalis tiska utgångspunkter. Den som i likhet med mig sitter i presstödsnämnden Nr 118 har ständigt tillfälle att konstatera hur nya produkter kommer till och de gamla förändras, primärt i syfte att kapa åt sig maximalt presstöd. Ibland har alltså presstödet inte medverkat till journalistisk förnyelse utan tvärtom till redaktionell försämring. För det andra leder stödet lätt till fiffel. Det finns som bekant exempel — alls inte bara några enstaka — på hur man tricksat för att få ut så mycket pengar som möjligt. Presstödsnämnden har på sistone fått ta ställning till fall där det enda uppenbara syftet har varit att lura staten på presstödspengar. För det tredje har presstödet lett till att många tidningar numera är helt beroende av stödet för sin existens. Vi har ett växande antal tidningar som kallt räknar med presstödet som en självklar inkomstpost. Dessa tidningar har uppenbarligen inte några som helst chanser att stå på egna ben, att gå ihop. På så sätt blir dessa tidningar beroende av statsmakternas presstödspolitik för sin framtida existens. För det fjärde har presstödet invaggat vissa tidningar i en sådan säkerhet att de underlåtit att vidta nödvändiga rationaliseringar. Utan presstöd hade förmodligen några tidningar inte existerat i dag. Men de som hade varit kvar hade definitivt varit effektivare. För det femte har orättvisorna mellan olika tidningar förstärkts i och med att presstödet under 1970-talet har ökat för en del tidningar medan vissa inte haft eller har något presstöd över huvud taget. För det sjätte har utvecklingsbidragen använts till vad jag skulle vilja kalla för utpressning. Tidningar har kommit till presstödsnämnden och sagt: Vi behöver si och så många miljoner. Får vi inte det, måste tidningen läggas ned, och då är det presstödsnämndens fel. Ni får ta ansvaret för vad som sker. För det sjunde har kostnaderna för presstödet ökat och utgör numera inte någon obetydlig post i statsbudgeten. Även om det direkta presstödet inte har hållit jämn takt med inflationen, som Olle Svensson påpekade, så gäller förvisso motsatsen för de indirekta subventionerna, t.ex. momsbefrielsen, som innebär att staten går miste om en betydande mervärdesskatteinkomst. Finns det då inget positivt att säga om presstödet? Jo, presstödet har onekligen inneburit att vissa tidningar har kunnat fortleva som annars med all säkerhet inte hade kunnat komma ut eller som hade tvingats komma ut under ändrade betingelser, t.ex. att man hade måst minska på periodiciteten eller komma ut i ett mer begränsat format. Vi har inte haft någon omfattande pressdöd under 1970-talet, det skall konstateras. Däremot kan man säga att de tidningar som gick bra när presstödet infördes i princip gör det också i dag och att de som gick dåligt gör det fortfarande. Några undantag finns, men de förändrar inte bilden i stort. Dess värre har presstödet inte använts till att vidtaga åtgärder för att få tidningarna att stå på egna ben utan normalt sett för att täcka löpande driftförluster. Några undantag finns emellertid när det gäller viljan till förnyelse och satsningen på nya produkter. En tidning som Svenska kål Dagbladet har såväl ökat sin upplaga som genomgått en betydande journalistisk förnyelse. Ett annat exempel på en tidning som arbetat under helt skilda förhållanden men ändå lyckats med en rejäl upplageförbättring är Länstidningen i Östersund. Nu föreslår socialdemokraterna till årets riksdag en höjning av produktionsbidragen. Det finns goda skäl att avvisa detta. Det samhällsekonomiska läget i dag innebär att vi måste spara på alla upptänkliga områden. Det finns mot denna bakgrund också skäl att avvisa det socialdemokratiska förslaget om att öka stödet till organisationstidskrifterna. Motiveringen är dels den samhällsekonomiska, som jag just har nämnt, dels de skäl som jag har räknat uppinledningsvis i mitt anförande. Jag tror nämligen inte, herr talman, att en automatisk ökning av produktionsbidragen får just de positiva effekter för dagspressen som vi väl alla är ute efter. Det handlar faktiskt inte bara om att räkna upp bidragen utan också om att så snart som möjligt förändra vissa delar av presstödets konstruktion. Vi har under 1970-talet haft en debatt om presstödet som i alltför stor utsträckning har koncentrerat sig på bidragsnivåerna och inte, tycker jag personligen, tagit upp en rad akuta problem när det gäller presstödets konstruktion. Låt mig säga att socialdemokraterna i den här frågan bedriver en ren överbudspolitik. Det finns såvitt jag kan förstå ingen trovärdighet i deras tal om försiktighet med statsutgifterna; jag har förgäves försökt se några sådana försiktighetsmått under den här vårriksdagen. Det finns i själva verket, som jag sade, goda skäl att spara på presstödet. Det ansåg också den förra trepartiregeringen, som så sent som i början av förra året ville spara 30 milj.kr. Nu ändrade regeringen sig och ökade på i stället. Från moderat håll anser vi att en besparing på 45 milj.kr. är möjlig, och jag ber att få yrka bifall till den moderata reservation vid utskottets betänkande som behandlar denna punkt. Jag talade inledningsvis om hur krångligt presstödssystemet är. Nu är krafter i gång att ytterligare krångla till. Förslaget att företag som inte ger ut dagstidningar skall kunna få pengar ur pressens lånefond är ett gott exempel på detta. Det finns inget rimligt skäl att utvidga presstödet ytterligare, och jag ber att få yrka bifall till den moderata reservation där vi inte vill vara med om att ge regeringen en beställning på det här området. Herr talman! Det finns slutligen anledning att aktivt arbeta för att de rationaliseringsmöjligheter som finns inom pressen tas till vara. Från moderata samlingspartiets sida anser vi att presstödsnämnden bör ges möjlighet att uppställa rationaliseringsmål för de tidningar som uppbär presstöd. Det är viktigt att nämnden får den möjligheten. I annat fall riskerar vi att presstödet undan för undan kommer att öka och att allt fler tidningar blir bidragstagare. Det är förvisso ingen bra utveckling för svensk press.

Herr talman! Jag lade märke till att Anders Björck nästan helt avstod från att argumentera för de konkreta förslag som man lagt fram om dagspresstödet. Det kan jag förstå. Om det inte vore så allvarligt skulle jag kunna säga, att de förslag som man yrkar bifall till i reservationen måste betraktas Nr 118 närmast som ett dåligt skämt — så långt svävar nämligen förslagsställarna från Onsdagen den den verklighet som tidningsbranschen i dag upplever. 14 april 1982 Det rör sig först och främst om vad man kan kalla en omvänd 13 §. Man vill på vissa orter att förstatidningens presstöd skall dras från andratidningens. Låt mig ta tidningen Folket som ett exempel på detta. Denna tidning noterade i fjol en förlust på 2 milj.kr. Moderaterna vill skära ner produktionsbidraget för den tidningen med 1 050 000 kr. plus en tiondel av 6,3 miljoner, alltså med närmare 1,7 milj.kr. Det skulle innebära den tidningens död. Likaså har moderaterna med i sitt förslag att man skall dra ner produktionsbidraget över hela fältet med 10 26. Däremot tänker de inte på någon avgörande punkt minska presstödet till högtäckningstidningarna, utan bara till lågtäckningstidningarna. Man kan ta Borås som exempel på detta. Där är det i dag en intäktskillnad mellan Borås Tidning och Västgöta Demokraten på 33 milj.kr., och moderaterna vill då minska Västgöta Demokratens bidrag med 481 000 kr. Eller ta Jönköping — Anders Björcks hemlän — som exempel! Där finns det i dag en intäktskillnad till Jönköpings Postens fördel på ungefär 28 milj.kr., men moderaterna vill beröva den svagare tidningen Smålands Folkblad 128 000 kr. Och ta Stockholm, där det i dag finns en intäktskillnad mellan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet på 731 milj.kr. Moderaterna vill beröva Svenska Dagbladet 2 574 000 kr. Detta är en helt orimlig presspolitik. Det är sant att det inte har blivit någon pressdöd under den tid då socialdemokraterna och centern kunde hålla i presstödet. Men om moderaterna får bestämma, då kommer pressdöden tillbaka.

Herr talman! Orsaken till att jag inte i detalj gick in på det moderata förslaget är att jag inte tycker att man skall ta upp kammarens tid i onödan. Det förslaget finns nämligen utomordentligt noga redovisat i en nära två sidor lång reservation till utskottsbetänkandet, och jag förutsätter att Olle Svensson har tagit del av denna. Jag kan naturligtvis här i talarstolen upprepa vad det hela går ut på — det finns många ledamöter som ägnar sig åt att i den här talarstolen ständigt och jämt upprepa vad de har skrivit i reservationer och utskottsbetänkanden. Men eftersom jag tycker att detta är en tråkig ordning, som alltmer breder ut sig i kammaren, försöker jag i görligaste mån avstå från detta. Vad det handlar om är ju att moderata samlingspartiet har lagt fram ett förslag som, om det genomförs, innebär en besparing med 45 milj.kr. Den borgerliga trepartiregeringen aviserade för drygt ett år sedan en besparing på 30 milj.kr. Om man tar hänsyn till penningvärdets fall är skillnaden inte särskilt stor, men jag vill understryka att folkpartiet och centern för något år sedan i regeringen var med på en besparing av ungefär den här storleksordningen. De här 45 miljonerna, som Olle Svensson hetsar upp sig väldeliga över — 9” han förutspår pressdöd och allahanda olyckor, speciellt för de tidningar som han själv representerar: de socialdemokratiska — motsvarar alltså 45 milj.kr. av ett direkt presstöd på närmare 400 milj.kr. Ingen kan påstå, herr talman, att moderata samlingspartiet är ute med några särskilt drastiska besparingskrav på det här området. Tar man dessutom, herr talman, i beaktande att direkta och indirekta subventioner till pressen ligger på över 1 miljard kronor totalt, så framstår Olle Svenssons upphetsning som obefogad. Jag tycker att Olle Svensson, när han nu är så oerhört upphetsad, borde svara på den grundläggande fråga som jag, till skillnad från Olle Svensson, försökte ta upp i mitt inledningsanförande: Är presstödet så utformat, att det leder till att tidningarna rationaliserar, sköter sin ekonomi och har en sådan produktutveckling att de någonsin kan gå med vinst? Anser Olle Svensson att presstödet skall syfta till att tidningarna skall klara upp sina problem och på sikt bli lönsamma och självständig. .idningar som icke behöver presstöd? Eller anser Olle Svensson att presstödet skall utgå för alltid till de socialdemokratiska tidningar — för att nu nämna några — som i dag har det? Menar Olle Svensson att presstödet inte är någonting annat än en direkt inkomstpost för dessa tidningar, som icke ställer krav från samhällets sida på någon motprestation? Olle Svensson skulle kanske också kunna förklara varför de tidningar som tillhör hans parti nära nog genomgående går med förlust, medan de tidningar som jag representerar går med vinst.

Herr talman! Det är tydligt att Anders Björck inte har läst på sitt eget förslag. Jag har bevisat hur förslaget i motion 1641, som ni i reservationen yrkar bifall till, slår när det gäller de tidningar som ligger mycket illa till på några typiska orter.

Dock under den självklara förutsättningen att svångremmen kan appliceras och presstödet beskäres utan att mångfalden riskeras och oponionsbildningen stympas.” Sedan påpekar Svenska Dagbladet det som Anders Björck förbiser, nämligen att krisen i dag är värre än då riksdagen backade för detta besparingsförslag. Svenska Dagbladet fortsätter: ”Lågkonjunkturen har drabbat annonsintäkterna. Inflationen påverkar utgifterna. — —— Endast marginella besparingar kan på kort sikt vinnas genom rationaliseringar, eftersom främst distributionen är ytterst personalintensiv. Till dagens krissituation kommer att vi står inför en avgörande valkampanj, som alltid med stora krav på pressen från de politiska partierna. Att i detta läge förorda en snålare attityd mot tidningarna tyder på att moderaterna lyckats konstruera en ny modell för att lösa pressens problem. I så fall är både partiet och pressen att gratulera. Nr 118 Eller också har partiet — för vilken gång i ordningen? — lagt fram ett slarvigt Onsdagen den hopkommet, illa genomtänkt och till sina verkningar katastrofalt förslag 14 april 1982 beträffande presstödet. Tyvärr verkar det senare alternativet troligast.” Sedan dess har denna slarvigt hopkomna motion blivit en lika slarvig reservation. Med Svenska Dagbladets motivering yrkar jag avslag på det till sina verkningar katastrofala moderatförslaget.

Herr talman! Det är i och för sig rörande att höra Olle Svensson citera Svenska Dagbladets ledarsida. Han borde göra det litet oftare och också ta lärdom av vad som skrivs där. Nu nöjer sig Olle Svensson med att citera Svenska Dagbladet på en punkt, där han råkar ha samma uppfattning. Både Svenska Dagbladet och tidningen Folket i Eskilstuna, som Olle Svensson representerar, uppbär presstöd. Men jag vill understryka att Svenska Dagbladet har hälften så högt presstöd per exemplar som tidningen Folket. Vad det handlar om är faktiskt att vi från moderata samlingspartiets sida anser att det i dagens läge behöver göras besparingar på en rad områden. Vi har inte heller undantagit den politiska verksamheten. Vi har velat spara på partistödet — och för det förslaget har vi fått mycket beröm på Svenska Dagbladets ledarsida. Det hade varit trevligt om Olle Svensson, när vi diskuterade partistödet här i kammaren, hade ställt sig upp och citerat Svenska Dagbladets ledarsida i frågan och följt Svenska Dagbladet och moderata samlingspartiet. Det går inte att plocka ut russinen hur som helst, herr Svensson. Olle Svensson svarade inte på de två frågor jag ställde. Jag tycker att Olle Svensson skall göra det i den här debatten, för en gångs skull — detta berör ju grunden för hela presstödet — i stället för att diskutera några procent fram eller tillbaka. Anser Olle Svensson att presstödet skall syfta till att få tidningarna att stå på egna ben och klara sig utan statligt stöd eller inte? Anser Olle Svensson att det finns några möjligheter för de tidningar som i dag uppbär presstöd att komma ur den nuvarande situationen? Eller skall de alltid räkna med presstödet som en helt självklar inkomstpost? Herr talman! I den moderata motionen och den moderata reservationen föreslår vi besparingar, bl.a. genom en omvänd 13 §. Jag har svårt att se att det finns någon anledning att just på ett par orter höja konkurrensnivån godtyckligt genom att spä på med ett antal miljoner, bl.a. till förstatidningar, som ibland går med betydande vinst. Det är vad det handlar om, dvs. att dessa tidningar får extra pengar. Vi vill också spara på samdistributionsrabatten med ytterligare ett öre per exemplar, och vi vill ha en mindre besparing när det gäller produktionsbidragen. Jag har svårt att se, herr talman, att dessa förslag skulle leda till de katastrofala konsekvenser som Olle Svensson tror att de kommer att göra.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande angående stödet till dagspressen och organisationstidskrifterna inrymmer ställningstaganden av både ekonomisk och massmediepolitisk art, med skilda partipolitiska grupperingar. Vi har redan fått en försmak av det här i debatten mellan Anders Björck och Olle Svensson. När det gäller själva anslagsbeloppen står centern och folkpartiet bakom regeringens budgetförslag — en totalsumma för dagspressoch organisationstidskriftsstödet på 431 milj.kr. Det är en mycket stor summa. Socialdemokraterna vill öka detta anslag med ytterligare 76 milj.kr., utan att klara ut var detta belopp skall tas någonstans. Moderaterna vill minska anslaget med 55 milj.kr., utan att redogöra för följderna av en så kraftig minskning. Det är därför inte så underligt att utskottsbetänkandet präglas av skiftande majoritetsbildningar. Det finns reservationer som speglar stora åsiktsskillnader och reservationer där avvikelserna är små. Det kan emellertid, herr talman, vara på sin plats att först ägna några minuter åt bakgrunden till de stödåtgärder som vi här diskuterar. Jag ägnar mig då i första hand åt stödet till dagspressen. Anders Björck hade inte mycket till övers för det svenska dagspresstödssystemet. Nu är det ju så att presstöd inte precis är någon sällsynthet ute i världen, utan det förekommer på olika sätt i olika länder. Internationella forskare har tittat på det svenska presstödet, och det är intressant att notera att dessa forskare säger att det svenska presstödet är väl genomtänkt. Det rör ju sig här inte i första hand om stöd till företagen som sådana. Syftet med vårt dagspresstöd är ju att öka medborgarnas valfrihet i deras tidningsläsande. Därmed är dagspresstödet också en årlig investering i den svenska formen av demokrati. På så sätt hänger anslagen ihop med den svenska massmediepolitiken. Massmediernas uppgift i vårt samhälle kan formuleras i följande fyra punkter: 1. Tjäna det politiska systemet genom förmedling av information och diskussion. 2. Upplysa läsarna så att de blir politiskt medvetna. 3. Bevaka individens rätt gentemot myndigheter. 4. Tjäna det marknadsekonomiska systemet genom bl.a. annonsering. Hur är då situationen just nu och hur ser framtiden ut? I nuläget fyller dagspressen sin uppgift i samhället mycket bra. Dagspressen spelar en utomordentligt stor roll i vårt land. Sverige är tillsammans med Island det tidningstätaste landet i Europa, om man räknar antalet tidningsexemplar per 1000 invånare. Dessutom — och det är värt att notera — finns alla partier med i presskören. Den svenska dagspressen präglas dessutom av en mycket hög standard. Standarden är hög både vad gäller layout, tryck samt bildoch textmaterial. Omfånget är stort och distributionen snabb. Men en hög standard har sitt Nr 118 pris. De sammantagna kostnaderna blir mycket stora. Men möjligheterna att Onsdagen den balansera de höga kostnaderna med motsvarande intäkter blir allt sämre. 14 april 1982 Abonnemangspriserna kan inte höjas nämnvärt. Det finns redan nu ett köpmotstånd. Det finns en klar tendens, speciellt i storstadsområdena, att de tidningslösa hushållen blir allt flera. Återstår då annonsintäkterna. Så sent som 1980 hade dagspressen ett rekordår när det gäller annonsvolymen. Men också här slår man huvudet i taket. Man kan inte fortsätta med nuvarande ökningstakt beträffande millimeterpriset på annonser. Det finns ju också andra reklamkanaler. Annonsbladen — närmare 200 stycken — tar sin del av reklamkakan. Direktreklamen ökar och är i dag ca 30 26. Under 1981 minskade också dagspressens annonsvolym. Vänder jag så blicken mot framtiden, måste jag slå fast att den svenska dagspressen står inför en mycket svår omstruktureringsprocess. Den kommer att bli smärtsam. Den kommer att medföra en del nedläggningar. Frågan är bara om processen skall påskyndas. Jag finner detta vara uteslutet. Propåerna om införande av reklam-TV, kanske också reklamradio, måste därför avvisas. Det har riksdagen också gjort helt nyligen. Men det är illavarslande att åtminstone två riksdagspartier nu är uppbundna av riksstämmobeslut om reklam-TV, beslut som innebär ett hot mot den nuvarande dagspresstrukturen. En utväg att garantera densamma är förstås att höja presstödet ytterligare. Socialdemokraterna har valt den vägen och föreslår en uppräkning av produktionsbidragen med 15 96. Det kostar 42 milj.kr. Vidare vill man höja samdistributionsrabatten med 9 milj.kr. Här menar jag att socialdemokraterna gör det alltför lätt för sig. Måste jag påminna om att statens lånebehov då också ökar med 42 plus 9 milj.kr. till 51 milj.kr. utöver det stora lånebehov vi har i dag? Att öka bidragen är att gömma undan problemen, men vi slipper ändå inte ifrån att ta itu med dem på ett senare stadium, och då från en högre nivå. Att behålla stödet på nuvarande nivå, som regeringen föreslår, ger därför rådrum både för dagspressen och för riksdagen. Samdistributionsrabatten har ju nyligen sänkts en smula. Tvärtemot vad som spåddes då för ett år sedan, har denna sänkning inte lett till att de större tidningarna hoppat av från samdistributionen. Inte en enda dagstidning har hoppat av. Man bör alltså kunna stanna på nuvarande rabattnivå och se vart utvecklingen går. Av samma skäl bör moderaternas förslag om ytterligare neddragning av rabatten avvisas. Åsikterna hos tidningsutgivarna är nämligen ganska klara i dag. Man accepterar nuvarande rabattnivå, men om den sänks ytterligare kommer man att lämna likaprissystemet. Det skulle drabba de små tidningarna med de mindre upplagorna, och då skulle det bli rop om höjning av rabatten igen med desto större kraft. Men åter till framtidsfrågorna. Den väg som återstår är att branschen själv ” tar sitt ansvar, att man allvarligt överväger möjligheterna till besparingar. Man borde kunna minska på pappersförbrukningen, och man borde kunna ta i bruk en ny och sparande teknik i ett snabbare tempo. Tyvärr har både arbetsgivarna och arbetstagarna inom branschen enats om en långsam rationaliseringstakt. Vi får notera detta som ett faktum. Men det innebär samtidigt att moderaternas reservation om en generell sänkning av produktionsbidragen med 10 96 inte går att genomföra utan svåra följder. Marginalerna i dag är så små att flera tiotals företag då stupar om något år. Och det är kanske avsikten med förslaget! Moderaterna vill dessutom ålägga presstödsnämnden en ny uppgift. Den skall fastställa rationaliseringsmål för de dagstidningar som uppbär produktionsbidrag. Jag lyckönskar Anders Björck att förklara för Svenska Dagbladets ledning hur det skall gå till i praktiken. Det förslaget är dessutom principiellt betänkligt. Det är rena rama öststatsmodellen. Staten skall alltså gå in och föreskriva förvaltningsåtgärder i enskilda företag. Man måste fråga sig hur detta stämmer med gällande lagstiftning om aktiebolag, för att inte tala om näringsfrihet och tryckfrihet. Förvisso är det så att rationaliseringar behövs inom dagspressen, både hos tidningar med stöd och hos tidningar utan stöd. Men den uppgiften skall vi nog anförtro tidningsstyrelserna själva. Den som bär skon vet bäst var den klämmer. När det gäller lån till dagspressen föreslås i budgetpropositionen ett oförändrat belopp på 25 milj.kr. Om själva anslagsbeloppet är utskottet enigt. Men det råder delade meningar i utskottet, om man bör utöka kretsen av företag som kan komma i åtnjutande av denna låneform. Hittills har den ju varit begränsad till dagspressföretagen. Som det påpekas i motion 1630 är det angeläget att en ökad samverkan kommer till stånd, inte minst när det gäller sättning och tryck. Ur den synpunkten kan det vara befogat att lånemöjligheterna öppnas också för sådana tryckeriföretag som inte ägs av dagspressföretag men som trycker dagstidningar. Å andra sidan har nuvarande stödform skapat vissa problem. De fördelaktiga lånen har gjort det möjligt för dagspressföretagen att rusta upp tryckerikapaciteten, inte bara för den egna tidningsframställningen utan också för civiltrycket. Därmed har konkurrensförhållandena ändrats också gentemot de företag som trycker annat än dagstidningar. Så här beskrivs i alla fall problemet inom den grafiska industrin. Frågan är alltså inte så lättlöst som den beskrivs i motionen. Under sådana förhållanden är vi reservanter inte beredda att göra en framställning till regeringen med den lydelse som socialdemokraterna föreslår, särskilt som man där vill diskriminera fådagarstidningarna i sammanhanget. Vi anser däremot att frågan bör undersökas närmare av presstödsnämnden. Slutligen, herr talman, några ord om stödet till organisationstidskrifterna. I viss utsträckning är också tidskriftsstödet en fråga om rösternas mångfald och ekonomi. Här är det dock fråga om ett stöd till organisationerna. Vem är mest beroende av detta stöd — är det de små och svaga eller de stora och starka organisationerna? Naturligtvis är det de små. Den nedskärning av organisationstidskriftsstödet på 10 milj.kr. som nu föreslås drabbar enbart de stora. De mindre organisationerna och deras tidskrifter drabbas inte alls. Tvärtom sker det en uppräkning av stödet till de små. Brytpunkten ligger ju vid 940 000 årsexemplar. Under det talet blir det ökning och över det talet minskning. Det betyder att mångfalden garanteras även i fortsättningen. De starka organisationernas röster kommer nog att höras över landet med samma styrka som förut, även om toppen på deras bidrag kapas. Om detta sade Olle Svensson bara att förslaget präglas av godtycke. Socialdemokraternas reservation skulle väl däremot vara mer genomtänkt, kan jag förmoda. Men tänker man närmare efter ser man att det socialdemokratiska förslaget går ut på att de små och svaga organisationerna inte skall få någon ökning. Socialdemokraterna är alltid pålitliga när det gäller att se om stödet till de stora och starka. Det är en grov överdrift att påstå, som socialdemokraterna gör i sin reservation, att besparingarna i första hand går ut över förutsättningarna för den fria debatten. Glöm inte att vi hade en fri debatt också fram till 1977, då tidskriftsstödet infördes. Jag ber till sist, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna av Bertil Fiskesjö m.fl. och på övriga punkter till utskottets hemställan.

Herr talman! Sven-Erik Nordin tog i likhet med en tidigare talare till brösttonerna och talade om hur mycket presstödet betyder för demokratin och vilka konsekvenser det kommer att bli om man gör några neddragningar. Jag tycker ändå att man för kammarens skull bör tala om vad som har hänt under efterkrigstiden. Under de två första decennierna av den tiden lades flera dussin moderattidningar ned. Vi tog den gången som parti ett ansvar för detta och det var smärtsamt i många fall. Många moderattidningar — eller högertidningar, som de då betecknades — lades ned. Då sade varken socialdemokraterna eller centern något om presstöd. Det var först när deras egna tidningar kom att drabbas, på 1960-talet och framåt, som de drog i gång den debatten. Mot bakgrund av vad som har hänt kan man inte låta bli, herr talman, att le ganska ironiskt åt de brösttoner som nu kommer till stånd. Varför sade socialdemokraterna och centern ingenting då — när tidningsdöden gick fram över den moderata landsortspressen? Det skulle vara bra att få ett besked också på den punkten. Jag skall inte här ta upp debatten om reklam-TV. Den debatten har förts i denna kammare. Såvitt jag kan förstå har icke några bevis presenterats för att reklam-TV skulle få dessa konsekvenser för pressen. Däremot finns det utredningar — färska sådana — som pekar i rakt motsatt riktning. Finns det bevis för vad Sven-Erik Nordin har sagt, tycker jag att han skall presentera dem. Sven-Erik Nordin åberopade att utländska betraktare hade sagt att det svenska presstödet skulle vara bra. Det skulle då vara intressant att få reda på vilka dessa bedömare är och varför icke något annat land har följt efter Sverige i detta avseende och infört ett presstöd motsvarande det svenska. Det finns nämligen inget annat land som har ett sådant system. När det slutligen gäller frågan om rationaliseringsmålen, som presstödsnämnden bör få ta ställning till, så är det en möjlighet som vi vill ge presstödsnämnden. Jag kan, herr talman, inte förstå varför skattepengar skall gå till att stödja tidningar som kanske trycker 11 000 exemplar och behöver 38 man för att klara av detta, medan tidningar som trycker 40 000 exemplar bara behöver 35 man för att klara av en nästan fyra gånger så stor upplaga. Kan någon tala om för mig — gärna Sven-Erik Nordin — varför vi skall behöva använda skattepengar till sådan verksamhet?

Herr talman! Sven-Erik Nordin tog upp våra meningsskiljaktigheter angående organisationspressen. Jag hävdade verkligen att den neddragning som här skett under de senaste två åren har varit godtycklig och att även de förbättringar som nu föreslagits har varit godtyckliga. Jag stödde mig då bl.a. på vad som sades från de organisationer som uppvaktade utskottet. Man sade att olika meningar har framförts om nödvändigheten av stödet och om dess utformning. Tidningarnas ekonomi varierar, liksom ägarnas. För somliga organisationer är utgivningen betungande. Det är fel att generellt sätta likhetstecken mellan stora organisationer och ekonomistarka organisationer. Jag vill också påpeka att vi hade en utfrågning med Bo Präntare från presstödsnämnden, som är mycket kunnig på dessa områden. Han framhöll att bland de tidningar som i dag får en uppräkning enligt propositionen finns det sådana som har mycket betydande annonsinkomster och egentligen inte behöver någon hjälp alls. Därför vågar jag använda uttrycket ”godtycklig” när det gäller förbättringarna. Det är möjligt att man kan få se över organisationspresstödet så småningom. Men det är ändå ett faktum att vi gemensamt stod bakom detta stöd och dess konstruktion när det infördes så sent som för bara några år sedan. Då tycker jag inte att det är motiverat att på två år dra ned det på ett så drastiskt sätt som här sker. Det är inte riktigt att behandla tidningar på det sättet — det är vår uppfattning. Sedan kommer vi till diskussionen om dagspresstödet. Det är självklart att Sven-Erik Nordin och jag i det sammanhanget har lättare att tala med varandra än Anders Björck och jag hade, för vi har i mycket en gemensam syn. Men vi hade ännu lättare att tala med varandra när vi arbetade tillsammans i dagspresskommittén. Då var vi överens om följande: Behovet av selektiva produktionsbidrag och etableringsstöd är otvivelaktigt väl belagt. Man kan vidare utgå ifrån att det liksom hittills kommer att krävas återkommande nivåhöjningar av produktionsbidragen och etableringsstödet för att insatserna inte efter hand skall förlora i verkan. Den ståndpunkten står vi socialdemokrater fast vid. Sven-Erik Nordin talar som om man skulle Nr 118 permanenta stödet vid den nivå där det just nu befinner sig. Onsdagen den

Herr talman! Anders Björck inledde sin replik med att tala om, att han ler ironiskt. Det är ingen ny sak för den här kammarens ledamöter och för utskottets ledamöter — det gör Anders Björck ofta och gärna.

På Svenska Dagbladet lär man också hålla sig för skratt när man lyssnar till Anders Björcks argumentering. Svenska Dagbladet är ju den tidning som lyfter det största presstödet i dag. Då det gäller den rent ideologiska synen på behovet av ett presstöd är det alldeles riktigt som Olle Svensson säger, att det är lätt att resonera mellan centern och socialdemokraterna. Det är bara den skillnaden, Olle Svensson, att ni av någon anledning tycks ha så mycket pengar att spendera utan att tala om varifrån ni skall ta dem. Det är en viktig och betydande skillnad när man skall diskutera anslagsfrågor i det här huset. Jag kan beträffande den delvis perifera frågan om organisationstidskrifterna säga, att visst har vi fått ta emot uppvaktningar. Det är ju de stora organisationerna som hör av sig. Jag noterar som betydelsefullt att Olle Svensson säger att det kan vara aktuellt med en översyn av stödet. Det är faktiskt riktigt att det skiljer ganska mycket när det gäller exempelvis annonsintäkterna i de här organen. Å andra sidan skall vi vara medvetna om att det har sina problem om man skall på punkt efter punkt göra bestämmelserna detaljerade. Men en sak är klar, och det är att om vi skall se över det hela är det nog klokt att vi kan börja översynen från en något lägre anslagsnivå än den som Olle Svensson har tänkt sig när det gäller de stora organisationernas tidskrifter.

Herr talman! Såväl kammaren som konstitutionsutskottet vet ju att Sven-Erik Nordin ofta är mycket tvärsäker när det gäller uppgifter som han lämnar. Så är det, brukar Sven-Erik Nordin säga och se alldeles oberörd ut, även när han säger rena felaktigheter. Det är faktiskt på det sättet att Svenska Dagbladet inte är den tidning — för att bara ta ett exempel ur högen — som uppbär det högsta presstödet. Det gör i kronor räknat Arbetet i Malmö. Och ser man till stödet per exemplar — jag håller mig nu till 1981 års siffror — finner man att Arbetet lyfter ett stöd på ett 1:17 per exemplar mot 41 öre per exemplar för Svenska Dagbladet. Totalt räknat får Arbetet ett betydligt större stöd genom att man får bidrag till edition Väst — alltså Arbetets avläggare i Göteborg — genom ett särskilt s.k. 101 Detta, herr talman, är saker som jag tycker att man borde fundera litet på. Svenska Dagbladet har nämnts flera gånger, och jag förstår att en del kanske tycker att det finns en poäng i detta, därför att tidningen har en moderat partibeteckning. Det är ett enkelt sätt att försöka komma ifrån debatten. Men jag vill understryka att moderata samlingspartiet icke utformat sina förslag — till skillnad från centern och socialdemokraterna — på så sätt att en egen tidning skulle undantas från besparingarna. För socialdemokraterna och centern är det alldeles självklart att presstödssystemet skall byggas upp så att den egna pressen gynnas maximalt. Det är därför vårt presstödssystem är så komplicerat och snårigt, herr talman. Det bygger inte på några principer — det bygger på att se till att vissa existerande tidningar får så mycket pengar som möjligt. Byggde presstödssystemet verkligen på principer, skulle det förmodligen vara bättre utformat. Jag noterar att Sven-Erik Nordin — han har ju möjlighet till en replik till — i likhet med en tidigare talare icke svarar på de direkta frågor som finns. Jag har ställt ett par frågor till Sven-Erik Nordin, och jag tror nog att kammaren skulle uppskatta om vi finge ett svar på de frågorna.
Herr talman! Jag vill säga till Sven-Erik Nordin att den socialdemokratiska budgeten rymmer en höjning av presstödet inom ramen för en budget som är starkare än regeringens. Det här är en prioriteringsfråga. Vi prioriterar dessa anslag så starkt. Vidare: När det gäller organisationspressen är vi överens om att det kanske behövs en översyn. Presstödsnämnden har redan inlett vissa undersökningar. Men då tycker jag att det är emot all praxis att under den tiden, på två år, beröva många av de tidningar som är stödberättigade betydande belopp i bidrag. Man borde väl först göra utredningen och sedan diskutera hur man skall ha det med anslagen. Slutligen är det riktigt att Sven-Erik Nordin och jag är överens om viktiga delar av principerna för dagspresstödet. BI. a. skiljer vi oss från Anders Björck på den punkten att vi anser att stödet i största möjliga utsträckning bör utgå efter automatiskt verkande regler med hänsyn till om det skall vara lågtäckning eller högtäckning. Detta finns klart definierat, och därmed kan man också avvisa de insinuationer Anders Björck kom med, nämligen att presstödet skulle vara utformat med tanke på vissa politiska partiers tidningars intressen.
Herr talman! Anders Björck inledde sin senaste och sista replik med att insinuera att jag skulle vara vårdslös med sakuppgifter. Så tar han fram exemplet att Svenska Dagbladet inte alls är den tidning som får det största presstödet, utan det är Arbetet. Men nu är det ju på det sättet, Anders Björck, att stödet till företaget Arbetet avser två tidningar, dels Arbetet, dels Arbetet Väst. Eftersom Anders Björck tydligen inte var hemma på detta, tycker jag att jag är tvungen att upplysa honom om det, liksom kammarens Nr 118 ledamöter i övrigt. Så är det, Anders Björck! Onsdagen den Helt kort till Olle Svensson: Nu äntligen talade Olle Svensson om var 14 april 1982 pengarna skulle tas. De skulle tas ur den starka budget som socialdemokraternas skuggbudget skulle utgöra. Får jag fråga: Hur många procent har ni egentligen tänkt er i momshöjning för att klara upp detta? Jag har hört berättas om ett par procent, men det räcker inte långt, eftersom vi i fråga efter fråga, på punkt efter punkt får uppleva att socialdemokraterna anser sig ha råd att gå ut med stora överbud.

Herr talman! Som tidigare talare här har låtit antyda är det dyrt att producera och distribuera tidningar. Utan presstöd skulle flera tidningar tvingas lägga ned. Nog vore väl — för att använda en kliché —presskören något fattigare om så skulle behöva ske, och det vore sannerligen ingen fördel för demokratin heller. Nu är det ju så att det finns ny teknik som kraftigt minskar produktionskostnaderna. Denna tekniks kostnadsbesparande effekter är tyärr i stort outnyttjade. Det går med andra ord att rationalisera tidningsproduktionen. Att så inte har skett beror delvis på motstånd från vissa fackliga grupperingar. Tidningsledningarna kunde säkerligen också i många fall ha agerat kraftigare för att rationalisera sina företag. Skattebetalarna har all anledning att kräva att rationaliseringspotentialen tas till vara till fullo. Den höjning av produktionsbidraget med 28,1 miljoner som föreslås i budgetpropositionen och i reservationen av Bertil Fiskesjö m.fl. går till större delen till nyetablerade tidningar — av de 28 miljonerna går ca 17 till den nya Stockholms-Tidningen. Bidraget till de enskilda tidningarna blir alltså enligt budgetpropositionen i stort oförändrat. Och i dagens ekonomiska läge är det sannerligen inte rimligt att kräva mer. Men framför allt har vi, när vi vet att rationaliseringsmöjligheterna är stora, anledning att kräva av tidningarna att de försöker utnyttja dem. Man kan inte bara, som socialdemokraterna gör, ta på sig spenderbyxorna och föreslå utdelning av en massa pengar som egentligen inte finns. Vi fick nu av Olle Svensson höra att socialdemokraterna i det avseendet hänvisar till sitt havererade budgetförslag. Mot den bakgrunden yrkar jag, herr talman, bifall till den reservation av Bertil Fiskesjö m.fl. angående stödet till dagspressen som är fogad till betänkandet. En av de möjligheter som finns att få ned kostnaderna för tidningsproduktion är att man i ökad utsträckning söker samproducera/samtrycka. I Skaraborgs län har flera tidningar gått ihop om en gemensam tidningsfabrik, 103 där man kan få fram tidningar för betydligt lägre insatt kapital per tryckt tidning. Nog finns det anledning att påpeka att man kunde göra så på flera håll i landet. Det finns egentligen ingen större anledning till att varje tidning skall ha sin egen press. Samtryckning är en av de vägar man i större utsträckning bör kunna gå. Men här verkar det som om revirtänkande och prestigetänkande har gått mycket långt. Från en del håll föreslås att man omedelbart skall ge pressens lånefond möjlighet att låna ut pengar till företag som trycker dagstidningar men som inte själva är tidningsföretag, alltså rena tryckeriföretag. Socialdemokraterna har glatt och troligtvis något oövertänkt hoppat på det förslaget. Man säger: Jättebra — det skall vi göra! Från folkpartiets sida säger vi: Det där är möjligen bra. Det är i vilket fall som helst mycket intressant. Låt oss ta reda på vilka konsekvenser det kan få! Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen av Bertil Fiskesjö m.fl. angående pressens lånefond. I några motioner har motionärerna tagit upp frågan om tröskeleffekter. Det finns fall där tidningar klart förlorar på att de vinner i läsvärde och får fler läsare och fler prenumeranter. De kommer alltså över en gräns där bidraget inte blir lika förmånligt som tidigare. Det finns också eventuellt anledning att se över utgivningsortens storlek.

Är tryckorten liten, finns det anledning att befara att effekterna i fråga om presstödet inte blir de avsedda. Det finns enligt min mening anledning för presstödsnämnden att närmare studera dessa frågor och vid behov lägga fram förslag. Jag yrkar, herr talman, i den delen bifall till utskottets hemställan och avslag på den socialdemokratiska reservationen. Vad gäller organisationstidskrifter vill jag hänvisa till vad Sven-Erik Nordin sade. Det är de stora organisationerna som har hört av sig, det är de som har protesterat. De små och svaga har möjligen inte råd ens att knalla upp till riksdagen och göra det. Vad Sven-Erik Nordin sade om radiooch TV-reklamen håller jag inte riktigt med om. Den debatten skall vi föra, men den hör inte hemma här i dag. Låt mig bara säga att nya media kommer, nya typer av media håller på att utvecklas. Inte ens massmediavärlden får vara statisk, oföränderlig och förstenad. Även den måste kunna förändras med tiderna.

Herr talman! Jag tänker inte förlänga debatten mer — det har redan visat sig att det här i kammaren föreligger ideologiska meningsskiljaktligheter om presstödet. En linje vill reducera den fördjupning av demokratin som mångfald i utgivningen innebär, en annan linje vill gå den motsatta vägen. Även om Anders Björck kanske är den mest rabiate förespråkaren för de borgerliga partierna, är skillnaden mellan de borgerliga partierna enligt min mening hårfin. De står för en minskning av mångfalden. Nr 118 Jag kan i mycket instämma i vad Olle Svensson redan har sagt. Låt mig Onsdagen den bara kort ta upp de motioner som vpk har väckt beträffande stödet till 14 april 1982 dagspressen och organisationstidningarna. I konstitutionsutskottets betänkande nr 25 står det bl.a.: ”Stödet till pressen är ett stöd till den fria debatten i vårt land. Det är därför allvarligt att tidningarnas ekonomiska situation undergår en snabb försämring.” Detta konstaterande är helt i linje med vad vpk framhåller i sin motion 1646. Under de senaste åren har annonsintäkterna sjunkit, tryckoch distributionskostnaderna har höjts osv. Det har också vidimerats av de borgerliga talarna i dag. Uppräkningen av de ökade kostnaderna skulle kunna göras lång. För att på sikt möjliggöra en fortsatt fri och öppen debatt krävs därför enligt vår uppfattning snarare förbättringar än de försämringar som regeringen och moderaterna nu föreslår. Dessa försämringar går också stick i stäv med de så stolta orden i budgetpropositionen, där det hävdas att press och övriga medier har en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle. Pressen fördjupar, kommenterar, granskar och levandegör. Härigenom förstärks och fördjupas demokratin. Jag tycker inte, herr talman, att dessa fagra ord går ihop med vad som sagts av Torkel Lindahl och Sven-Erik Nordin här i dag, än mindre med vad Anders Björck sade. Talet om mångfald och bredd utgör inte annat än dimridåer för de försämringar som föreslås. När det gäller stödet till dagspressen har vpk i sin motion 1646 också påpekat det orimliga i att en fådagarstidning med riksspridning i dag så klart missgynnas. Dagspresskommittén föreslog på sin tid att det var motiverat att föreslå ett högre bidrag till tidningar av denna typ. Trots att remissinstanserna inte hade något att erinra frångick den dåvarande regeringen utan motivering kommitténs förslag. Detta kan inte uppfattas som annat än att regeringen, den dåvarande och nuvarande, av politiska skäl försöker förhindra en utveckling av mångfalden. Dessa politiska skäl går igen också vad gäller stödet till organisationspressen. Redan i besparingspropositionerna skedde allvarliga förändringar på detta område, förändringar som de facto allvarligt drabbat arbetarrörelsen närstående tidningar. Så blir trots vad som sagts om motsatsen här i dag också fallet nu. Sven-Erik Nordin försökte motivera detta med att de tidningar som drabbas är de ekonomiskt starka organisationernas och att förslaget innebär stora förbättringar för de svagare tidningarna. Att förbättringar för de svagare tidningarna är motiverade kan jag instämma i, men härvidlag utgör det här förslaget inte annat än marginella skillnader. En reellt och allvarligt menad förbättring kan ske på annat sätt än genom att söka tysta kritiska röster och strypa debatten till förmån för en borgerligt styrd press. Herr talman! Motion 1646 tillgodoses i utskottsmajoritetens skrivning, och jag vill därför i den delen yrka bifall till utskottets hemställan. Motion 1103 sammanfaller med reservation 6, och därför vill jag i den delen yrka bifall till reservation 6 om stödet till organisationstidskrifter.

Herr talman! Sven-Erik Nordin påstår att jag insinuerar att han skulle fara med oriktiga uppgifter. Det gör jag inte. Jag påstår bestämt att han gör det, därför att han sade att Svenska Dagbladet är den tidning som får mest presstöd. Det är alltså inte sant. Svenska Dagbladet fick förra året 29 milj.kr. i produktionsbidrag. Tidningen Arbetet fick sammanlagt 44 151 000 i produktionsbidrag. Nu säger Sven-Erik Nordin att detta beror på att det är fråga om två olika tidningar. Men så är det inte alls. Det är fråga om två olika editioner, vilket är någonting helt annat. Edition Arbetet Väst innehåller till 50 96 annorlunda text än Arbetet i Malmö. För de exemplar man ger ut i Göteborg får man 15 151 000 kr. extra. Låt oss då leka med tanken att vi verkligen följer Sven-Erik Nordins resonemang och drar av ungefär 7,5 miljoner på Göteborgseditionen. Vi kommer ändå upp i 36,5 miljoner för tidningen Arbetet, om vi skall räkna på det sätt som Sven-Erik Nordin gör, mot 29 miljoner för Svenska Dagbladet. Sven-Erik Nordin har alltså fortfarande fel. Skall vi titta på stöd per exemplar? Då finner vi att Arbetet i genomsnitt för båda editionerna får 1:17. Svenska Dagbladets stöd är 41 öre per exemplar. Den tidning som kammar hem mest per exemplar är en Sven-Erik Nordin närstående tidning, centerns huvudorgan Skånska Dagbladet, som får inte mindre än 2:24 per utgivet exemplar i statligt stöd. På det här viset förhåller det sig faktiskt. I debatten har jag, herr talman, ställt fem direkta frågor, två till Olle Svensson, två till Sven-Erik Nordin och en som jag har riktat till dem båda. De har haft flera möjligheter att svara på frågorna, men de har inte gjort det, och jag tycker att det är väldigt konstigt. Jag vill därför upprepa frågorna och hoppas att jag, innan debatten avslutas, får svar från de här båda herrarna — om de kan svara. Första frågan till Olle Svensson: Anser Olle Svensson att presstödet skall syfta till att tidningarna på sikt skall få en sådan ekonomi att de kan stå på egna ben och alltså att presstödet på sikt kan avskaffas? Den andra frågan var: Anser Olle Svensson att tidningarna i dag skall räkna med presstödet som en automatisk inkomstpost, som direkt skall gå till att täcka löpande driftskostnader och icke användas för rationaliseringar och motsvarande ändamål? Första frågan till Sven-Erik Nordin var: Vilka utländska experter är det som påstår att det svenska presstödssystemet är överlägset andra system på det här området, och varför har i så fall inget annat land infört ett svenskt presstödssystem? Den andra frågan är: Vilka utredningar har Sven-Erik Nordin som bevisar att reklam-TV skulle ha skadat pressen i de länder där reklam-TV finns? Frågan till såväl Olle Svensson som Sven-Erik Nordin löd: Varför sade socialdemokraterna och centerpartiet inte något under de decennier av efterkrigstiden när ett par dussin moderattidningar lades ned av ekonomiska skäl? Varför krävde icke centern och socialdemokraterna då införande av ett presstöd som skulle ha räddat just dessa tidningar? Varför började ni talaom Nr 118 detta först när era egna tidningar började komma på fallrepet? Onsdagen den
Herr talman! Eva Hjelmström inledde med att säga att hon tycker att skillnaden är hårfin i pressideologiskt avseende mellan moderaterna, folkpartiet och centern, och hon kände den allra största samhörighet med Olle Svensson. Jag är inte säker på att Olle Svensson blev så glad över den jämförelsen. Hon påstår vidare att jag här i debatten har sagt att propositionen när det gäller organisationstidskriftsstödet innebär stora förbättringar för de små organisationstidskrifterna. Det sade jag inte alls. Jag sade att det innebar förbättringar, det är skillnad. Sedan vill jag säga att jag också har läst vpk-motionen. Där står rent ut att begränsningen av bidragen till de stora organisationstidskrifterna innebär att man tystar kritiska röster. Jag trodde faktiskt att Eva Hjelmström var förståndig nog att inte upprepa ett sådant horribelt påstående. Nu begärde jag egentligen ordet för replik till Eva Hjelmström, men under tiden kom Anders Björck upp i ett anförande. Det ger mig tillfälle att svara på en del saker som Anders Björck är mycket nyfiken på. Tydligen har han dock lyssnat dåligt på mina inlägg, för han menade att jag skulle ha sagt i debatten att det svenska presstödssystemet var överlägset andra system. Det sade jag inte alls; jag nämnde att en pressforskare, engelsmannen Anthony Smith, har sagt att det svenska presstödssystemet är väl genomtänkt, och det är en viss skillnad. Jag rekommenderar det materialet till läsning. Varför gjorde vi inte någonting på den tid då moderata tidningar lades ned? Ja, vi var i varje fall först med att påpeka att ett presstöd behövdes i det här landet. Andra länder var före Sverige. Man har där använt andra metoder, det är riktigt, men man har gått in för att stödja pressen, därför att man har funnit det angeläget att hålla så många stämmor vid liv som det är möjligt. Nu hoppas jag att herr Björck är belåten för i dag när det gäller upplysningar.

Herr talman! Anders Björck ställde sina frågor till mig när jag inte längre hade någon replikrätt. Jag kan inte replikera till honom när andra talare pratar; det borde han känna till som ledamot av konstitutionsutskottet. Men när jag nu har fått de här frågorna igen skall jag gärna besvara dem. Först och främst: Varför togs inga initiativ när flera moderattidningar lades ned? Jag vill fråga: Varför togs inga initiativ från moderaternas sida vid den tidpunkten? Varför visade man så ringa intresse för en fri och bred debatt att man inte då kom med några uppslag? I så fall hade vi säkert fått oss en tankeställare och kunnat medverka till vad vi sedan har genomdrivit, vilket nu är till gagn också för moderata tidningar såsom Svenska Dagbladet. Visst är det värdefullt om presstödet kan leda till att tidningarna i 107 fortsättningen kan klara sig utan hjälp. Men jag är pessimistisk, och det beror på att marknadskrafterna har fått påverka utvecklingen i så hög grad. Ser man på analyser av tidningsutgivningens ekonomiska villkor, finner man att det behövs selektiva produktionsbidrag och etableringsstöd för att motverka de negativa konkurrensoch struktureffekterna av dagspressens stora beroende av annonsintäkter. Det finns inga tecken på att dagspressen kommer att kunna minska sitt annonsberoende under överskådlig tid. Då säger jag: Vi bör använda statliga insatser för att skapa valfrihet för människorna. Vi slår vakt om informationsfriheten, rätten att ta del av ett mångsidigt utbud av tidningar. Anders Björcks presspolitik leder till en monopolisering av tidningarna. I dag är 80 26 av tidningarna borgerliga. Han tycker inte att det räcker, han vill gå än längre. Under den här perioden menar jag att de tidningar som ligger i ett påtagligt underläge bör kunna utgå från att presstödet fortsätter och räkna det som en normal intäkt. Finns inte det presstödet, då uppnår moderaterna det rationaliseringsmål som ni tydligen vill uppnå: att högtäckningstidningarna skall ta över lågtäckningstidningarnas marknader. Det är den rationalisering ni eftersträvar, och den motsätter jag mig. Om statsmakterna står fast vid ett selektivt presstöd, kan vi också räkna med en ökad samverkansbenägenhet hos högtäckningstidningarna, men visar inte statsmakterna vilja att fortsätta med ett selektivt presstöd blir det ingen samverkan från högtäckningstidningarna. Då vill de för sig själva boka in den marknad som lågtäckningstidningarna har i dag.

Herr talman! Det är en något egendomlig debattordning vi just har infört, där repliker kan komma långt efter talarens inlägg. Sven-Erik Nordin tog upp mitt återgivande av hans yttrande att stödet till organisationstidskrifter skulle innebära kraftiga förbättringar för de mindre organisationstidskrifterna. Det är möjligt att han inte använde uttrycket kraftiga, men andemeningen i hans anförande var ändå att de förändringar som sker och som innebär allvarliga försämringar för de större skulle innebära stora fördelar för de mindre. Jag vidhåller vad vi har skrivit i vår motion om att detta är ett sätt att tysta kritiska röster. Jag skulle vilja fråga Sven-Erik Nordin för det första om han kan dementera att den här förändringen vad gäller organisationstidskrifterna i första hand kommer att drabba arbetarrörelsen närstående tidningar. Vi vet att dagspressen — detta har påtalats redan tidigare här i debatten — är borgerligt dominerad — mycket borgerligt dominerad! Organisationstidskrifterna har varit och utgör fortfarande i många fall en motvikt till denna borgerligt styrda press. Den motvikten behövs. För det andra: Kan Sven-Erik Nordin dementera att det förslag som regeringen lägger fram beträffande dagspressen kommer att innebära försämringar för den i en redan mycket svår situation, som har försämrats än mer under det senaste året? För det tredje vill jag rikta frågan till Sven-Erik Nordin: Varför frångick regeringen dagspresskommitténs förslag om att ge ytterligare stöd till Nr 118 fådagarstidningar med riksspridning, trots att remissinstanserna var positiva och trots att det i sammanhanget rörde sig om ytterligt marginella belopp? Detta var och är ett politiskt ställningstagande.

Herr talman! Med tanke på möjligheterna att genomföra voteringen före middagspausen skall jag fatta mig mycket kort och inte ställa några ytterligare frågor. Jag vill då bara konstatera att jag av Sven-Erik Nordin inte fick något svar på min fråga om varför inte något annat land har infört ett presstödssystem av svensk typ och att jag inte heller fick något svar på min fråga om vilka utredningar han har som visar att införandet av reklam-TV skulle skada pressen. Jag vill också konstatera att centerns intresse för presstödet kom först när centertidningar började komma i farozonen — det framgick av hans svar. Till Olle Svensson vill jag säga att han visst haft möjligheter att svara på mina frågor. Jag ställde dem i anslutning till mitt första anförande, så det har gått alldeles utmärkt att svara med den arbetsordning som kammaren tillämpar. Därutöver kan bara konstateras att 80 26 av pressen visserligen är borgerlig men att den var det också när presstödet infördes, för drygt tio år sedan. Ingenting har alltså förändrats i det avseendet genom det presstödssystem som Olle Svensson så noga slår vakt om här i dag. Slutligen ett svar på frågan: Varför försökte inte moderata samlingspartiet —-eller dåvarande högerpartiet — införa ett presstödssystem, när ett par dussin av dess tidningar av ekonomiska skäl icke kunde upprätthållas? Jo, helt enkelt därför att vi inte ville belasta skattebetalarna med pengar till tidningar som rimligtvis icke kunde bedömas ha möjligheter att överleva på grund av att upplagorna och andra omständigheter spelade in. För Olle Svensson var det självklart att skattebetalarna skulle betala notan för hans partipress. Där skiljer vi oss förvisso; det erkänner jag.
Herr talman! Jag skall försöka svara så kortfattat som möjligt på Eva Hjelmströms frågor. Kan jag dementera att arbetarrörelsens tidskrifter inte drabbas av den här nedskärningen? Vad är arbetarrörelsen? Egentligen är vi ju alla arbetare. I den aktuella gruppen finns alla möjliga sorters organisationer och tidskrifter. Där finns Metallarbetaren och där finns Land. Jag skulle kunna räkna upp en hel rad, men det skall jag inte belasta kammarens tid med. — Nedskärningen drabbar de stora organisationstidskrifterna — så är det. Varför genomfördes inte allt som dagspresskommittén föreslog, frågade Eva Hjelmström. Det beror på bristen på pengar. Sedan till Anders Björck: Har inte reklam-TV inverkan på tidningarnas 109 existensmöjligheter? Lärde sig inte Anders Björck någonting, när vi var på utskottsresa till Österrike? Vi fick då reda på att man slussar pengar från TV:s reklaminkomster till tidningarna. Såvitt jag vet gör man det också i Holland. Det vittnar om att det finns ett samband mellan reklam-TV och tidningarnas existensmöjligheter.